Herr talman! Jag vill ge några kommentarer när det gäller hanteringen av vårt bistånd till Öst och Som har nämnts tidigare är det i dag flera departement som fattar beslut om östbiståndet. Det betyder att fler än 15 olika myndigheter direkt har i uppdrag att ansvara för biståndsprogram. Det är möjligt att alla har en viktig roll att spela, men det är också helt klart att ingen har en tillräcklig överblick. För våra samarbetsparter i österled kan det inte vara lätt att möta denna oordning och själva försöka styra utformningen av det bistånd som ju till slut skall svara mot deras behov. All biståndserfarenhet visar nämligen att det bara är insatser för vilka mottagaren själv tar ansvar och som man känner som sina egna som blir lyckade biståndsprojekt. Då måste vi naturligtvis ha en ordning som möjliggör detta. Det som är helt avgörande är alltså att få till stånd en klar arbetsrelation mellan myndigheter och regering. Det kan vara motiverat med några fall av specialuppdrag som handhas direkt av regeringen, men för de många olika långsiktiga insatserna är det nödvändigt med en tydlig beredningsgång och ett tydligt myndighetsansvar för att man skall kunna göra bedömningar av olika förslag om insatser, kostnadseffektivitet, uppföljning och liknande. Det gäller hela den proffesionalism som krävs för att organisera ett samarbete mellan svenska parter och ett mottagarland i utveckling. Den myndighet som har denna roll är BITS. BITS har nu under mer än fyra år arbetat med att hantera den centrala delen av vårt samarbete med Centraloch Östeuropa. Det bistånd som förmedlas av BITS är störst, och det har växt varje år. Nu erkänns också BITS roll i regeringens proposition. Det långsiktiga uppdraget vill regeringen emellertid inte uttala sig om. I stället talar man fortfarande om bildandet av en ny myndighet. Den här attityden är onekligen märklig. Den översyn av östsamarbetet som gjordes på uppdrag av Statsrådsberedningen har gett upphov till ett förslag om bildandet av en ny beredning för östsamarbetet, en beredning som kallas BÖS. Det visar sig att det råder mycket delade meningar om detta. Vi socialdemokrater har bestämt vänt oss emot en sådan ordning. Förslaget innebär i praktiken att man skulle tillsätta en statssekreterargrupp med beredningsansvar -- allt och inget, på tvärs mot svensk förvaltningstradition. Det skulle ofelbart leda till större oklarheter. Vi menar i stället att regeringen äntligen bör göra klart att BITS är den centrala myndigheten när det gäller vårt östbistånd. Därutöver har naturligtvis en rad andra myndigheter ansvar, men BITS bör tillerkännas det mandat som man i dag i praktiken försöker arbeta efter. Programmen måste givetvis hållas samman inom regeringskansliet. Det kan lösas på olika sätt, men uppenbart är att en integrering av östsamarbetetet med UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete är det mest rationella. Vi förordar en sådan ordning. Samtidigt måste givetvis den kompetens som finns i varje del av regeringskansliet tas till vara och utnyttjas i olika former. Det är inte bara vi socialdemokrater som riktar denna starka kritik mot regeringens hanteringsordning. När vi i fjol behandlade östbiståndet kunde jag i mitt inlägg hänvisa till ett par ledande folkpartisters hårda kritik av hanteringsordningen. Jag kunde också hänvisa till den s.k. Engblomska utredningens synpunkter, som de framfördes. I år har vi fått höra företrädare för Industriförbundet uttala stark kritik i detta ärende, och man föreslår att BITS blir den myndighet som har att handlägga östbiståndet för att samla ihop trådarna och få effektivitet och ordning. I en motion av Ingbritt Irhammar och andra centerpartister med anknytning till utrikesutskottet skriver man: Vi anser att nuvarande organisation, med den mängd olika institutioner och myndigheter som handhar samarbetsinsatserna för Östeuropa, är otillfredsställande. Även samordningen inom regeringskansliet måste förbättras. Man fortsätter: En förbättrad samordning är av betydelse för att även tydliggöra regeringens mål för östsamarbetet. Det är av betydelse för att vägleda de svenska institutionernas agerande när de skall ta ställning till olika projektansökningar. Jag ser på talarlistan att Ingbritt Irhammar skall gå upp i talarstolen litet senare. Det vore intressant att höra henne kommentera de mycket mycket kritiska synpunkter som framförs i centerns motion. Detta är ytterligare ett stöd för den kritik som vi genom åren har riktat mot hanteringen av dessa biståndsinsatser. Ny demokratis reservationer vill jag, för att inga komplikationer skall uppstå, avsluta med att yrka bifall till alla socialdemokratiska reservationer. Lars Moquist inkluderade även en socialdemokratisk reservation i sitt yrkande. Jag yrkar alltså bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Enligt regeringens proposition och utskottsmajoritetens text i betänkandet är det fyra mål som ligger till grund för det svenska östbiståndet. Det är att stödja och stärka demokratin, att stödja införandet av marknadsekonomi, att förbättra miljön, särskilt i Östersjön, och att bistå staterna i att befästa nationell suveränitet. När jag lyssnar på debatten här i kväll förvånas jag litet över den något hårda tonen. Man borde kunna vara litet mer eniga om tagen när det gäller östbiståndet och även när det gäller de mål som jag nyss läste upp. Den kritik som Socialdemokraterna riktar mot östbiståndet, som vi har hört en hel del av här i dag, är enligt mitt förmenande ganska överdriven. Det var förvisso inte någon större ordning på det samarbete som bedrevs före regeringsskiftet 1991. I och med att den nya regeringen tillträdde tredubblades också östbiståndet, och samarbetet med östeuropa har sedan regeringsskiftet utvecklats starkt. Det finns också en del motsägelser i s-kritiken. I en socialdemokratisk motion anklagas t.ex. regeringen dels för att inte ha några mål med samarbetet, dels för att de mål som redovisas i propositionen inte är förankrade. Vi har två olika, delvis sammanfallande men också delvis skiljaktiga mål. De här förslagen förs nu fram i riksdagen, och riksdagen har att ställa sig bakom. Detta gäller i år precis som förra året. De socialdemokratiska synpunkterna på vilka geografiska områden som skall prioriteras är litet förvirrande. Regeringen är klar och tydlig. Det finns ett prioriterat område -- Polen, Baltikum och nordvästra Ryssland -- där vi skall bedriva bilaterala insatser och ett mindre prioriterat område, där det huvudsakligen handlar om att stödja multilaterala insatser. Mot detta ställer Socialdemokraterna i reservation 1 ett logiskt sammelsurium, där man inte vet riktigt vad som prioriteras. Socialdemokraterna skriver t.ex. vad gäller landprioriteringar ''att samarbetet med Estland, Lettland och Litauen bör ges högsta prioritet''. Vidare sägs det att det är ''av största vikt att ett ordentligt samarbete också äger rum med Ryssland och med Polen, särskilt S:t Nordkalotten/Barentsregionen''. Man blir ju inte riktigt klok över den prioriteringen och vad reservanterna egentligen menar. Det vore onekligen mer konstruktivt om Socialdemokraterna slog in på en annan väg i den här debatten. Det borde enligt mitt förmenande finnas grund för ett brett samförstånd mellan regeringen och Socialdemokraterna, ett brett parlamentariskt samförstånd som vi exempelvis har i fråga om det traditionella u-landsbiståndet. När vi nu skall gå in i en diskussion om det fortsatta östsamarbetet är det min förhoppning att Socialdemokraterna skall slå in på en mer konstruktiv och samarbetsvillig väg. Jag känner inte riktigt igen den debatt som förs i fråga om östbiståndet -- den liknar inte den debatt som förs i u-landssammanhang. Målen är ju ändå ganska lika. Med tanke på hur östbiståndet bedrevs under Socialdemokraternas tid i regeringsställning vore det klädsamt med litet större ödmjukhet när det kommer till förverkligandet av ett bra och effektivt östbistånd. Bistånd är, antingen det gäller ulandsbistånd eller östbistånd, svårt. Ny demokrati har en hel del pengar att fördela när det gäller östbiståndet, och man hämtar de pengarna genom kraftiga prutningar på annat håll, bl.a. genom en halvering av det traditionella ulandsbiståndet. Vilka konsekvenser skulle det då få på andra håll i världen om Ny demokratis budgetförslag skulle gälla? T.ex. skulle ett land som Botswana inte få några pengar alls. Etiopien skulle få biståndet minskat från 130 till 10 miljoner, Kenya från 105 till 10 miljoner. Lesotho skulle inte få några pengar alls. För Moçambiques del skulle biståndet minska från 320 till 10 miljoner, för Konsekvenserna skulle alltså bli helt orimliga om Ny demokratis förslag till äventyrs skulle få gehör. Dess bättre blir det ju inte så. En annan sak som Ny demokrati tar upp och som vi tidigare i dag fick höra en hel del om av Lars Moquist är förslaget om att trähus skall tillverkas i Sverige för att sedan exporteras till Baltikum. Detta bundna bistånd prisades här för en liten stund sedan. Utgångspunkten för Ny demokrati är att man söker åtgärda arbetslösheten i Sverige snarare än att man söker få till stånd ett effektivt bistånd till Svensk trähusindustri befinner sig i en svår kris. Många människor riskerar att mista sin anställning. Många trähustillverkare har fått slå igen fabriksportarna -- och det är förvisso sant. Vidare skriver man: Genom att utnyttja ledig industrikapacitet i Sverige för att producera hus främst i Baltikum skulle vi till en låg samhällsekonomisk kostnad kunna hjälpa våra grannar på andra sidan Östersjön. Utgångspunkten är enligt mitt förmenande helt felaktig. Man skulle givetvis kunna använda dessa pengar mycket mer effektivare och på ett mycket bättre sätt om man lade dem direkt i Baltikum. Det är precis som om man inte har byggt hus i dessa länder tidigare och inte kan, eller vet hur man bär sig åt, för att bygga bra hus. Vad man skulle göra med dessa pengar är givetvis att se till att de arbetar på plats i Estland, Lettland, Litauen och de andra länderna. Man kan kanske hårdra det litet grand -- men det ligger någonting i det -- genom att säga följande. Genom att skära ner biståndet till noll för de länder som jag tidigare refererade till, går pengarna till att producera svenska hus för export. Det är ett bundet bistånd som är mycket ineffektivt. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De baltiska staterna tillhör våra nära grannar här uppe i Norden. Våra länder gränsar till varandra i samma hav, Östersjön, som vi har ett gemensamt intresse av att värna och skydda. 1991/92:UU16 vad regeringen sagt om östsamarbetet, nämligen att ''Samarbetet med länderna i Central och Östeuropa har en särskild karaktär.'' Och det är det ju lätt att instämma i. Utskottet sade också i samma betänkande att ''Syftet är att stöjda dessa länder att bygga demokratiska institutioner och att utveckla marknadsekonomiska strukturer, för de baltiska staterna även att bistå dessa att befästa sin nationella suveränitet. Samtidigt finns betydande svenska utrikes och säkerhetspolitiska, näringspolitiska och kommersiella intressen att tillgodose.'' Det treårsprogram som regeringen lade fast i samband med regeringsskiftet hösten 1991 omfattar när det gäller östsamarbetet en miljard kronor om året under tre år, vilket ju är ett välskänt faktum. Samordningen av det svenska östsamarbetet sker i Det finns också många andra aktörer inom östsamarbetet förutom de jag nämnt här. Andra departement bidrar exempelvis med betydande belopp till stöd och hjälp för de baltiska staterna. Län, landsting och kommuner engagerar sig. Folkrörelser och enskilda organisationer är viktiga samarbetspartner som hjälper till att i olika länder bygga upp demokratiskt organiserade sammanslutningar av liknande slag som den egna. Det svenska näringslivet spelar dessutom en betydande roll när det gäller kunskapsförmedling om marknadsekonomi, industriproduktion och handelsutbyte. Herr talman! I dag finns inget samlat ansvar hos en myndighet för detta nya samarbete som blir allt mer omfattande. Som exempel vill jag också nämna regeringens nyligen framlagda förslag om kommunal biståndsversamhet, med föreslagen rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd. Men förslaget innebär bl.a. att tillstånd för ett sådant bistånd måste ges av regeringen. Med alla dessa många biståndsgivare, vilket i sig är mycket positivt, medföljer ändå vissa svårigheter att exempelvis få veta vart man både som biståndsgivare och mottagare skall vända sig med frågor om olika samarbetsprojekt. Ärenden kan vandra runt mellan olika instanser. Många har fått vänta länge på besked om det exempelvis funnits något bidrag att få till ett projekt som man anser angeläget. Alla inblandade vill göra ett bra arbete, men splittringen på flera myndigheter skapar osäkerhet och ger kanske också en ofördelaktig bild av svensk byråkrati. Vi kristdemokrater har därför motionerat om behovet av att inrätta en organisation för samordning av östsamarbetet. Trots att det för närvarande pågår översyn av östsamarbetet anser jag att hela hanteringen av östbiståndet redan nu skall överflyttas till Utrikesdepartementets biståndsavdelning, där den bästa kompetensen på departementsnivå finns när det gäller bistånd och samarbete med olika organisationer. Självfallet finns det en viss fördel i att hålla biståndet åtskiljt från det övriga biståndet. Trots allt är det ändå en gradskillnad mellan fattigdom och fattigdom. Men de gemensamma beröringspunkterna är många. Målet med att skapa ett systemskifte är lika aktuellt för öst som för u-länderna. Oavsett vem som avses finns behov av stöd för att skapa en modell där demokrati, marknadsekonomi, mänskliga rättigheter och fungerande samhällsinstitutioner ingår. Många u-länder har tidigare haft planekonomiska modeller som grund, precis som Östeuropa, och både u-länder och länder i Östeuropa behöver suveränitetsstöd. Dessutom skall alla stater som får bistånd uppfatta det som en temporär lösning. Herr talman! Jag hade förmånen att vara med på en s.k. utskottsresa i höstas, dvs. hösten 1993. Resan för den grupp jag deltog i gick till Estland och S:t Petersburg. Avsikten var bl.a. att vi ville studera på ort och ställe hur relationerna fungerade mellan ester och ryssar i Estland och vad man ansåg om Situationen i framför allt Narvaregionen var ganska spänd. I Narva är flertalet invånare ryssar och rysktalande. Man hade på ömse håll inte särskilt vänliga uppfattningar om varandra. Det är förståeligt om folk som utsatts för ockupation av en diktatorisk härskare och hans folk under en så lång tid som folken i de baltiska staterna har både hat och andra starka känslor mot allt vad den härskaren och makten representerar. Men samtidigt finns det också Estlandsfödda ryssar som inte vet av något annat hemland än just Estland. Det som skiljer den ryska befolkningen från framför allt den estniska är att ryssarna i stor utsträckning inte behärskar det estniska språket, vilket mer eller mindre är ett krav för att esterna skall någotsånär kunna acceptera dem och för att de själva skall bli fullvärdiga samarbetspartner och medlemmar i samhället. Herr talman! Jag tror inte att syftet med Sveriges insatser att bl.a. bygga demokratiska institutioner i de baltiska staterna kan uppfyllas om det inte också i demokratiseringsarbetet ingår att lyfta fram och erbjuda hjälp till utbildning av den ryska befolkningen i de baltiska ländernas språk. Herr talman! I tidigare debatter om samarbetet med bl.a. Baltikum har hemsändandet av de ryska trupperna behandlats och diskuterats. Glädjande nog verkar den frågan gå mot sin lösning genom olika avtal mellan Ryssland och de baltiska staterna. Under detta år, 1994, skall trupperna ha dragit sig tillbaka till sitt ursprungsland, eller rättare sagt till sina ursprungsländer. Jag anser att det är oerhört viktigt, vilket också poängteras i betänkandet, att regeringen fortsätter att uppmärksamt följa förhandlingarna om och genomförandet av det ryska trupptillbakadragandet från Estland och Lettland ur både demokrati och biståndssynpunkt. Det är viktigt att både de baltiska staterna och Ryssland har helt klart för sig att vi med stor uppmärksamhet följer denna fråga från svensk sida. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till hemställan i betänkande UU16

Herr talman! Jag inser att jag bereder Nils T Svensson en viss besvikelse genom att nu äntra talarstolen i stället för Ingbritt Irhammar. Men jag hoppas att han skall bära detta med ett erforderligt hjältemod. Såsom flera andra talare har framhållit är givetvis östbiståndet en mycket viktig del av Sveriges utrikespolitik. Det är en ny del av vår utrikespolitik, och den är central. Det handlar om vårt ansvar för att hjälpa grannar till en bättre tillvaro -- det handlar kort sagt om solidaritet. Men det handlar också om åtgärder för att förbättra situationen i det närområde som vi själva tillhör. Vi har ett betydande egenintresse även i östbiståndet. Bland det viktigaste vi kan göra för miljöns skull är att hjälpa våra grannar att få ner sina utsläpp. Det är utsläpp som drabbar oss i form av luftföroreningar och Östersjön i form av vattenföroreningar. Vi har ett starkt intresse av att de nya demokratierna i vårt grannskap skall kunna konsolideras, bli stabila och utvecklas på ett fredligt, stabilt och demokratiskt sätt. Det förutsätter också att man kan komma över de stora ekonomiska och ekologiska problem som man har fått i arv av det gamla kommunistiska systemet. Om detta kan ske på ett bra sätt gynnar det också oss. Dessutom är det naturligtvis så att om våra grannstater i öster och söder så småningom blir ekonomiskt starkare, blir de också allt bättre samarbetspartner för oss på det ekonomiska området när det gäller handel, investeringar osv. Detta är en verksamhet som vi har all anledning att bedriva med full kraft. Därför tycker jag, herr talman, att vi med glädje borde notera att östbiståndet efter regeringsskiftet kraftigt prioriterats, att vi för innevarande verksamhetsperiod har tre gånger så stora resurser att använda till östbiståndet som under den tidigare. Man skulle ha trott, herr talman, att de socialdemokratiska talarna skulle ha ägnat sin tid i talarstolen framför allt åt att uttrycka sin glädje över att vi nu kan göra en så mycket kraftfullare satsning på östpolitiken än vad man kunde göra på den tid då socialdemokraterna hade budgetansvaret. Tyvärr är det inte så. I stället har vi fått höra långa klagovisor över de administrativa problem som naturligtvis också finns i en sådan här verksamhet. Det är självklart att en verksamhet som vuxit så kraftfullt på så kort tid inte har funnit sina slutliga administrativa former. Det har betygats av flera talare. Det har också framförts synpunkter på detta i motioner från flera håll, både från oppositionspartier och från regeringspartier. Det är ett viktigt arbete att finna de rätta organisatoriska formerna. Sedan kan meningarna vara delade. Vi har i debatten hört styrelseledamoten i BITS Nils T Svensson argumentera för att BITS skall ha huvudansvaret. Vi har hört Margareta Viklund, vars partiledare är biståndsminister, argumentera för att Utrikesdepartementets biståndsavdelning skall ha huvudansvaret. Man har naturligtvis kunnat tänka sig andra. Som styrelseledamot i SIDA borde jag förmodligen dra en lans för SIDA om huvudansvarig för det här biståndet. Det skall jag inte göra. Jag vill bara på detta sätt illustrera att det här är en viktig debatt att föra, att vi säkert måste fortsätta att föra den ett tag innan vi funnit de långsiktigt hållbara organisatoriska formerna. Detta får inte undanskymma det som är verkligt viktigt, nämligen att vi är beredda att kraftfullt satsa på östbiståndet, inte genom att med något slags omvänd Robin Hood-politik ta de resurser som vi skulle använda för dem som är ännu fattigare, i Afrika, Asien och Latinamerika, och i stället ge dem till de något mindre fattiga i Centraloch Östeuropa. Den typen av cynisk politik tror jag enbart Ny demokrati kan stå för. Vi måste naturligtvis vara beredda att göra egna uppoffringar för att göra det här biståndet möjligt. Det andra som måste vara centralt är att diskutera hur vi bäst använder biståndet. Jag tror att det ligger en poäng i att det är fördelat på många händer. Vi har litet dåliga erfarenheter från vårt traditionella u-landsbistånd, som i väldigt stor utsträckning varit ett bistånd från stat till stat och därmed också uppmuntrat en ganska centralplanerad ekonomi i våra mottagarländer. Jag tror att det är bra att vi, när vi utvecklar vårt samarbete med Central och Östeuropa, mer tar lärdom av våra erfarenheter av nordiskt samarbete, som har byggt på att skapa nätverk mellan institutioner, verksamheter och organisationer, ett pluralistiskt sätt att utveckla samarbetet. Det finns stora fördelar i det. Inte minst är det viktigt att se till att det här biståndet verkligen inriktas på att lösa de centrala problemen i vårt grannskap: miljöproblemen, uppbyggnad av demokratiska institutioner och verksamheter, uppbyggnad av pluralistiska ekonomier och pluralistiska demokratiska samhällen. Jag tycker, herr talman, att vi har lagt en grogrund till detta.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

Herr talman! Det här är den sista budgetdebatten på jordbrukets område före valet. Det finns, tycker jag, anledning att summera de tre årens förda jordbrukspolitik. Den kan summeras med tre ord: inkonsekvent, kostsam och svår att överblicka. Den enighet som vi hade vid 1990 års beslut har förbytts i politisk strid. Vi fattade beslut om en mer marknadsorienterad politik, men den har ersatts av en mer centralstyrd politik. Det är att politiker i större utsträckning nu bestämmer vad som skall odlas och produceras och till vilket pris. 1990 var fem av riksdagens sex partier överens i den historiska kompromissen. Efter år av regleringar och subventioner beslutade fem av riksdagens sex partier 1990 att man skulle förändra den gamla centralstyrda politiken. Man var överens om en neddragning av det spannmålsöverskott, som vi hade lidit av under stora delar av 70 och 80-talet. Man skulle få balans mellan produktion och konsumtion. Den kemikalisering som hade blivit alltmer intensifierad under 80-talet skulle minskas. Man var också överens om ett fortsatt stöd till jordbruket i norra Sverige. Signalen var att fem av riksdagens sex partier stod bakom kompromissen. Det betydde att det här var någonting som bönderna kunde lita på, nu skulle det bli si och så. Vi var alla medvetna om att det året därpå skulle vara val. Ingen visste hur det skulle gå i valet. Därför var vi angelägna om att prata oss samman och få en bred bas för uppgörelsen för att lantbrukarna, oavsett majoritet i den kommande riksdagen, skulle veta hur det skulle bli inom en överskådlig tid. Så kom valet. Vi fick en ny regering. Tre av de fem partier som hade varit överens bytte politik. Neddragningen av spannmålsöverskottet vändes till det motsatta genom inlösenpris och arealstöd. Centern och Moderaterna följdes under hela 80 talet åt i den jordbrukspolitiska debatten. Ingen ville släppa den andra. De såg nog en chans att med jordbruksministern tillika lantbrukaren Karl Erik Olsson åter få skattebetalarna att öppna sina plånböcker för ett meningslöst överskott. Folkpartisterna agerade stödtrupp, väl medvetna om att en dumpning av överskottet drabbade tredje världens landsbygdsutveckling -- en fråga som Folkpartiet i andra sammanhang har månat väldigt mycket om. Kds piper till med jämna mellanrum och ser till att motioner om ekologisk odling från det egna partiet får en värdig begravning. Men i sak röstar man bort kraven. Regeringens proposition är i detta fall både ofullständig och svårgenomtränglig. I propositionen saknas frågan om trädgård, fisket, jordbrukets ställning i norra Sverige, socialförsäkringssystemet och högre utbildning på hästområdet. Detta är områden som berörs i budgetpropositionen, men där man som vanligt säger att regeringen avser att återkomma till detta senare. Det är en otillständig metod för politiskt arbete. Det fragmentiserar politiken och gör det omöjligt att göra en politisk och ekonomisk helhetsbedömning. Detta medför vidare att den sanering av statens finanser som är välbehövlig blir ineffektiv. Herr talman! I ett läge då budgetunderskottet är över 200 miljarder och statsskulden över 1 000 miljarder framstår bönderna i Sverige som de stora vinnarna i den förda inhemska politiken och nu senast också i förhandlingarna om ett eventuellt medlemskap i den europeiska unionen. Regeringen tillstår naturligtvis inte att bönderna är vinnare i den inhemska politiken. Regeringen låtsas i budgetpropositionen som om man sparar på jordbrukets område, men det är en skenbar besparing. Man använder nämligen regleringskassorna, som nu råkar vara extra fyllda efter fjolårets dåliga skörd, för att kompensera det som man säger är en besparing. Regeringen ger härmed en falsk bild av verkligheten. Jag måste säga att det verkar som om man har lyckats bra från Jordbruksdepartementets och Centerpartiets sida att lura finansministern på den här punkten. Men i verkligheten lyfter man faktiskt den ekonomiska nivån på jordbrukets område. Om vi nästa år inte har några pengar i kassan och inte är med i den europeiska unionen, kommer den här höjningen att framstå i all sin glans. Herr talman! Vi Socialdemokrater är emot en återgång till gamla tiders centralt planerade jordbrukspolitik. Såsom den har blivit i verkligheten under åren med borgerlig regering har den lett till en förskjutning av subventionsnivåerna från norr till söder och från animalie till vegetabilieproduktion. Detta är helt emot vår strävan. Därför har vi ett lägre inlösenpris. Därför vill vi också ha något som vi kallar för inkomststöd i stället för regeringens arealbidrag. Vi vill ha det på det sättet, eftersom vi med rätta tycker att en politik som leder till överskottsproduktion är en dålig politik. Det är ganska meningslöst med överskottsproduktion. Vårt socialdemokratiska alternativ har en miljöprofil. Vi vill ha miljöavgifter, eftersom det är viktigt att neddragningen av insatsvaror fortsätter. Vår alternativa miljöprofil gäller också högre landskapsvårdsersättning. Vi vill hålla landskapet öppet och samtidigt värna om den biologiska mångfalden. Vårt alternativ har en konsumentprofil. I en mer internationaliserad värld och på en mer internationell marknad är det viktigt med medvetna konsumenter som kan skilja på och verkligen välja mellan svenska och importerade matvaror. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord om förhandlingsresultatet. Sverige fick bl.a. en mjölkkvot som i stort motsvarar vår produktion, en sockerkvot som av en del uppfattas som för låg, en basareal som inkluderar vår omställningsmark samt ett stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige som med ett visst tricksande kan nå nuvarande nivå. Under de senaste åren, och kanske inte minst under fjolåret, då förhandlingsarbetet har pågått har jag vid mina resor runt om i landet på gårdar och hos olika LRF-föreningar märkt att det har skapats ett ganska optimistiskt investeringsklimat på de olika lantbruksföretagen. Man är optimistisk, och man bygger framför allt ut mjölkproduktionen. Man säger att man vill ha en hög mjölkkvot. Vid mina resor har jag försökt -- och jag vill också göra det i denna debatt -- att varna för den här optimismen. Om Sverige blir medlem i europeiska unionen kommer vi att gå in med ett överskott av spannmål och sannolikt ett överskott av mjölk. Vi kommer då att tvingas delta i EU:s neddragning. Den dag vi tvingas dra ned kommer bäraren av den stora kostymen att få svåra problem. I detta sammanhang tycker jag också att det finns anledning att säga att man inte heller kan bortse ifrån att det förhandlingsresultat som har åstadkommits inte blir helfinansierat från Bryssel. Ibland låter det i den mest entusiastiska debatten som om pengarna kommer ifrån Bryssel, och då kostar det ingenting. Sanningen är att många sköna svenska kronor krävs för att uppnå det förhandlingsresultat som har åstadkommits på jordbrukets område. De svenska kronorna skall in som delfinansiering. I ett fall, nämligen det nordiska stödet som vi har gemensamt med Norge och Finland, har vi enbart fått lov att betala själva -- Den här sanningen behöver sägas, eftersom den leder till en fråga som ingen har ställt. Har vi råd att ta emot pengar från Bryssel? Jag har inte hört någon som är ansvarig för det här säga det. Jag har inte heller sett någon officiell uppgift om hur mycket utgifterna för jordbruket kommer att öka vid ett medlemskap. Någon från regeringspartierna -- Ingvar Eriksson eller Lennart Brunander -- kanske kan ge ett svar på den här frågan. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna nr 5 och 6.

Herr talman! Subventioner till näringslivet är av ondo. De hämmar inte bara förnyelse genom utveckling utan de motverkar naturliga incitament för att öka effektiviteten. Subventionerna är dessutom farliga, eftersom de i allmänhet är konkurrenssnedvridande och därmed medverkar till att slå ut annars lönsamma företag genom en konstlad lägre kostnadsnivå. Den enkla sanningen gäller i princip alla kommersiella verksamheter. Det gäller således även jordbruksföretag. Det hävdas ofta i alla läger att svenska bönder måste få möjlighet att konkurrera på lika villkor med omvärlden. Ibland påstår man t.o.m. att detta skall kunna ske även om Sverige inte är medlem av den europeiska unionen. Var och en med minsta förståelse för hur en fri marknad fungerar inser att det är en utopi. Antingen har man en fri marknad eller också har man det inte. EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är inte heller en fri marknad. CAP är tyvärr närmare en reglerad planhushållning än en marknadsekonomi. Det borde enligt min mening i stället vara så att produktionen styrdes av konsumenternas önskemål på en konkurrensutsatt marknad. Under tiden fram till det att vi vet om Sverige kommer att bli medlem i EU eller inte befinner vi oss i ett egendomligt mellanläge. Att redan nu ge svenska bönder samma villkor som deras kolleger i EU har ingenting med konkurrens på lika villkor att göra, eftersom de inte konkurrerar på samma marknad. Vi vänder oss inte till samma konsumenter. Det kan vi aldrig hävda så länge vi inte opererar fritt inom tullunionen. Fram till dess är Sverige en isolerad marknad skyddad av importtullar. Det vore bra om alla insåg detta faktum. Det skulle underlätta debatten om vi talade samma språk. I detta betänkande behandlas en mängd stöd och bidrag till svenska bönder som inte finns inom CAP. Flertalet av dessa stöd är dessutom enligt min mening konkurrenssnedvridande sinsemellan i Sverige och kollektivt gentemot utlandet. Jag tänker på B 4 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti på 41 miljoner, B 5 Stöd till skuldsatta jordbrukare på 10 miljoner, B 6 I det sistnämnda stödet ingår socialförsäkring, avbytarverksamhet, företagshälsovård och produktionsanpassning. Dessutom finns posten Sammanlagt blir dessa stöd och bidrag över 650 miljoner kronor per år. Eftersom jag har föreslagit en gradvis avveckling, blir besparingen enligt mitt förslag för 1994/95 ca 330 miljoner kronor. Herr talman! Denna regering talar gärna om budgetsanering. Regeringen talar gärna om ökad konkurrens och konkurrens på lika villkor. Här finns otvivelaktigt två goda skäl som stöder min argumentation. Är det då fel att mot denna bakgrund, Ingvar Eriksson, betrakta bönderna som privata småföretagare? Bör de inte i så fall ha tillgång till riskvilligt kapital, innovationsstöd, kvittning av underskott i förvärvskälla, avsättning av vinst i periodiceringsfond och andra näringspolitiska program på samma villkor som andra småföretagare? Om svaret är nej, vill jag gärna att Ingvar Eriksson som moderat och förespråkare för avreglering och fria marknadskrafter förklarar för mig och för kammaren varför jordbrukare skall särbehandlas gentemot andra småföretagare. Det skall dessutom ske med stöd som generellt sett inte finns i CAP. Varför skall jordbrukare ha särskilt avvecklingsstöd och statsstöd? Varför skall skuldsatta bönder ha speciellt stöd som inte andra har? Varför skall bönder ha speciellt förmånliga kreditgarantier, Men allra underligast är anslaget B 7. Här återspeglas ett tänkesätt som är en kvarleva från den tid då bönderna betraktades som anställda av staten och inte som egna företagare. Regeringens ambition är tydligen att avveckla delar av detta stöd. Det är ett steg i rätt riktning, och det tycker jag är bra. Men det är inte tillräckligt. Det borde vara lika viktigt att likställa svenska bönder här som det är att ge dem CAP:s inkomster omedelbart vid ett EU-medlemskap. Herr talman! Här hade jag tänkt att förklara litet närmare vad jag menar. Men för att spara tid hoppar jag över ett par sidor i mitt manuskript. Herr talman! I förra veckan gick Socialdemokraternas partisekreterare ut i pressen under stort buller och bång och meddelade att eftersom bl.a. bönderna får så stora fördelar av ett EU-medlemskap, borde de vara med om att betala. Vi har också hört Margareta Winberg ge uttryck för ungefär samma tanke. Jag vill vända mig till henne och fråga: Är detta allvar eller är det bara ett spel för galleriet? Jag är glad att Socialdemokraterna delar min uppfattning om stödet till skuldsatta bönder. Men här har Margareta Winberg chansen att på sikt spara 360 miljoner kronor genom att stödja våra reservationer. Dessa pengar kan avsättas till avgiften till EU. Tänk, Margareta Winberg, vilket fint argument för alla negativa socialdemokrater inför omröstningen! Om det känns alltför svårt att rösta med Ny demokrati, kan ni yrka på återremiss. Då kan betänkandet skrivas om så att förslaget får formen av ett utskottsinitiativ. Herr talman! Jag nämnde summan 360 miljoner kronor. Ny demokrati har nämligen förutom avvecklingen av de anslag jag har nämnt dessutom förordat ett generellt sparbeting hos alla myndigheter motsvarande 2 % av anslaget. Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att spara med tanke på den skenande statsskulden och det stora budgetunderskottet, kan denna möjlighet utnyttjas. Jag medger att det är inte något stort belopp. Men jag anser att det har ett stort symbolvärde i att visa sina avsikter. Det är inte någon orimlig begäran att spara 2 % på omkostnadsbudgeten. Det vet alla vi som har våra rötter i storföretag. Där är sådana krav mer regel än undantag. Givetvis blir det skrik och gnäll, men företaget överlever. I det sammanhanget vill jag framföra att det kan finnas samordningsvinster vid en sammanslagning av Statens jordbruksverk, Skogsvårdsorganisationen och Fiskeriverket som bör undersökas. I den mån verksamheterna kan kostnadseffektiviseras bör samordning övervägas. Herr talman! Utskottets majoritet har i betänkandet riktat skarp kritik mot regeringens sätt att redovisa underlaget för beslut. Det är ganska intressant att Socialdemokraterna inte bara kritiserar denna regering utan även i lika hög grad tidigare regeringar. Att man brukar göra fel är ingen anledning att fortsätta att göra fel. Jag gläder mig åt att utskottet har kommit fram till denna självklara insikt. Socialdemokraterna har dock tvingats backa från den fräna kritik som framgår av deras motion. Jag uppfattar det som att motionen uppenbarligen saknar substans. Det märks tydligt, herr talman, att vi närmar oss valet. Efter att jag har suttit i jordbruksutskottet nästan en hel mandatperiod har jag funnit att det råder ständigt återkommande dispyter om vad som är riktigt beträffande det underlag som är bas för utskottets beslut. Utskottets kansli tvingas oupphörligt att införskaffa kompletterande information. Jag har vid upprepade tillfällen väckt motioner om vikten av kontinuitet, korrekt underlag samt överblick av hela jordbrukspolitiken på lång sikt. Jag gläder mig åt att fler än jag inser detta. Av naturliga skäl kan regeringspartierna inte instämma, åtminstone inte officiellt. Jag stödjer givetvis alla Ny demokratis reservationer. Men för att vinna tid yrkar jag bara bifall till reservationen som gäller mom. 2, 8, 10, 11 och 23.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
Herr talman! Christer Windén började sitt anförande med att säga att subventioner är av ondo. Det gällde även jordbruksföretag. Sedan höll han en lång plädering om hur företag skall jobba på lika villkor och att det skall inkludera jordbruksföretagare. Christer Windén sade också att somliga bör inse att Sverige är en isolerad marknad. Slutsatsen blir följande, Christer Windén. Att stödja regeringspartierna och regeringen innebär att gå ifrån en politik som leder just dit Christer Windén tycks vilja, nämligen till en bättre anpassning mellan produktion och konsumtion. Jag tycker att slutsatsen blir ologisk. Vidare var det den kritik vi gemensamt har fört fram. Christer Windén säger att det saknas substans i Socialdemokraternas fräna kritik och samtidigt läser han upp sin egen fräna kritik mot regeringen. Vi är överens när det gäller redovisningen av den ekonomiska bilden men också om att den helhetssyn på de olika frågorna som borde ha varit med i propositionen inte finns där. Christer Windén tog också upp Mona Sahlins uttalande. Jag tycker inte att det Mona Sahlin har sagt är så märkligt. Skall Sverige bli medlem i europeiska unionen, måste Sverige på sikt betala 18--20 miljarder i medlemsavgifter. Det är inte konstigt att de olika partierna funderar över var pengarna skall tas från. Jag antar att även Ny demokrati känner ett visst ansvar och funderar. De pengarna kommer nog att tas litet här och där
Herr talman! Jag började mitt anförande med att säga att subventioner till näringslivet är av ondo. Jag tycker att det är viktigt att påpeka detta. Det finns många tillfällen när subventioner inte är av ondo. Margareta Winberg kritiserade vad jag sade. Jag hoppade över en bit i mitt manuskript. Det var följande. Nu har emellertid Ny demokrati tillsammans med regeringen accepterat att ett medlemskap betyder att vi måste återgå till en reglering som liknar den vi hade innan 1990 års beslut. Jag beklagar detta, men accepterar det som en del av det pris vi måste betala. Det betyder enkelt uttryckt att svenska bönder kommer omedelbart vid inträdet i EU att åtnjuta samma inkomster som sina kolleger. Det innebär ett rejält lyft, speciellt för växtodlingen. Är det då inte rimligt att ha ungefär samma regler även på kostnadssidan? Jag har hävdat detta ett otal gånger, men får inte respons -- åtminstone inte officiellt. Men bakom kulisserna blir jag dunkad i ryggen. Vidare var det den kritik som framförts i betänkandet. Det är alldeles riktigt att jag har samma uppfattning som Margareta Winberg om den kritik som förts fram i betänkandet. Men mycket av den kritik som står i Socialdemokraterna inte yrkat bifall till under utskottsbehandlingen. Det var den kritiken jag avsåg. Jag utgår från att eftersom Socialdemokraterna backar på en sådan fråga i ett sådant läge har Socialdemokraterna inte tillräckligt på fötterna. Vad gäller Mona Sahlin uttalande vill jag säga att det som jag föreslog Margareta Winberg är allvarligt menat. Det är inget spel för galleriet jag gör. Det är nämligen på det sättet att om jag nu föreslår en avsevärd besparing i budgeten och om man menar allvar med att skära ned på de subventioner som går till bönderna, då är det bättre att skära ned på sådana bidrag och sådant stöd som är konkurrenssnedvridande, speciellt om de inte förekommer i den gemensamma jordbrukspolitiken i den europeiska unionen.
Herr talman! Det jag inte förstår med Christer Windéns resonemang är varför vi i förväg måste anpassa oss. Socialdemokraternas politik har ju varit att om vi blir medlemmar i den europeiska unionen skall vi gå in i den med en produktion i balans. Vi ha ansett att det skulle vara en styrka för det svenska jordbruket, men den ståndpunkten har vi inte fått gehör för. Christer Windén har i stället varit med om att backa upp en politik som har inneburit att vi producerat för mycket i Sverige. Det som vi socialdemokrater uttrycker i vår motion är en ganska ordentlig kritik; det är sant. Men vi tyckte att det var viktigt att få majoritet för det uttalande som vi gör i betänkandet, vilket innebär att regeringen kritiseras på de punkter som vi anser vara viktiga. Regeringen har nämligen varit och är fortfarande mycket slarvig i sitt propositionsskrivande, och regeringen skjuter hela tiden frågorna framför sig. Till bilden hör att den ekonomiska redovisningen är mycket undermålig.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag sade att vi har accepterat en anpassning till den jordbrukspolitik som bedrivs inom Europeiska unionen av det skälet att vi instämmer i önskemålet att få slippa en lång infasningsperiod. Vi kan då direkt anta EU:s politik på detta område. Jag sade också ganska klart i mina anföranden att jag beklagar detta, men att det är ett pris som vi fått betala. Det är inte helt i överensstämmelse med min personliga övertygelse, men jag måste acceptera det. Den förklaring som Margareta Winberg lämnade vad gäller kritiken av regeringens sätt att skriva propositioner och dess sätt att redovisa siffror accepterar jag.

Herr talman! Sedan några år tillbaka har Vänsterpartiet ett program som gick under arbetsnamnet ekologiskt näringspolitik när vi i Vänsterpartiet arbetade med att ta fram det. Det handlar om en näringspolitik som är uthållig. Naturligtvis gäller en sådan politik även jordbruksnäringen. Vi kan kalla begreppet vad vi vill, men alla är säkert överens om att det är det uthålliga jordbruket, dvs. den uthålliga livsmedelsproduktionen, som endast är värd namnet livsmedelspolitik. Vilka styrmedel har vi då? Naturligtvis har vi de som staten bidrar med. Detta betänkande är ett budgetbetänkande: Statsbudgeten för budgetåret 1994/95. Men som det har sagts tidigare får vi inte den fullständiga bilden genom detta betänkande, som grundas på budgetpropositionen. Den konstruktion som vi har i dag beträffande arealstödet bidrar i mycket liten utsträckning till utvecklingen av jordbruket i den uthålliga inriktning som jag talade om. Regeringen kommer att lägga fram en annan proposition, och vi kommer att debattera den framöver. Exempelvis tar regeringen bort den differentiering av arealstödet som hittills funnits, som grundas på avkastningsnivån. Det är alldeles utmärkt. Men om vi nu har ett arealstöd -- såvitt jag förstår finns det fortsatt politisk majoritet för en sådan konstruktion -- bör det vara ett rakt sådant. I Norrland finns 10 % av åkermarken men man får 3 % av arealstöd. Det är naturligtvis inte bra. Det skulle bli betydligt bättre med ett rakt stöd. Ett rakt stöd skulle också omfatta de ekologiskt anslutna KRAV-odlarna, de som arbetar med principer som bidrar till det långsiktiga och uthålliga jordbruket. Andra styrmedel som bör stödjas är naturligtvis rådgivning och utbildning. Det skulle kunna ske genom att man förbättrar det ekonomiska stödet till rådgivning och utbildning. Vänsterpartiet vill öka det betydligt. Pengarna får vi genom omställningsåtgärderna i jordbruket. Herr talman! Jag yrkar bifall till min meningsyttring i mom. 13.

Herr talman! Då riksdagen i dag behandlar jordbruksutskottets betänkande nr 13, gällande statsbudgeten för budgetåret 1994/95, befinner vi oss i en situation som är annorlunda än vanligt. Förhandlingarna om svenskt medlemskap i EU har just avslutats, och vi ser fram emot en fördjupad debatt om vad detta medlemskap kommer att innebära för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning. Utan tvivel kan det konstateras att förhandlingsresultatet är gott på de flesta punkter, i många fall över förväntan. Det känns bra att kunna konstatera detta, inte minst mot bakgrund av den målsättning som den borgerliga fyrklöverregeringen slog fast i regeringsförklaringen hösten 1991. Då slogs fast att en viktig punkt under denna mandatperiod var att föra Sverige in i den europeiska gemenskapen. Det slogs fast att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri skulle vara starkt och konkurrenskraftigt vid inträdet. Regeringens arbete har hela tiden varit att söka anpassa livsmedels och jordbrukspolitiken till den nya verklighet som blivit följden av vår medlemsansökan, som ju lämnades in av den förra regeringen, med mycket brett stöd i denna kammare. De nödvändiga förändringarna innebär korrigeringar av 1990 års livsmedelpolitiska beslut. Från regeringssidans partier har vi inte tvekat när det gäller att föreslå dessa förändringar, även om de på många punkter innebär ett avsteg från de tongivande principerna i 1990 års beslut. Det gäller nu att ge svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri möjligheter till överlevnad och utveckling med de nya förutsättningar och spelregler som ett medlemskap medför. Självfallet kommer Sverige efter ett beslut om medlemskap att tillsammans med andra länder och i GATT:s anda arbeta för avreglering och marknadsanpassning.

Detta gäller inte minst Jordbruksverkets verksamhet. Herr talman! På ett par punkter har Ny demokrati gjort gemensam sak med Socialdemokraterna, varför regeringspartierna tvingats avge reservationer till betänkandet. I reservation nr 3, gällande anslag för stöd till skuldsatta jordbrukare, som socialdemokrater och nydemokrater vill ta bort, ställer vi upp för ett oförändrat anslag. Detta anslag, som hittills utnyttjats i liten omfattning, bör dock finnas kvar med hänsyn till sitt ursprungliga syfte. Avsikten enligt stödförordningen var att stöd kunde lämnas till särskilt skuldsatta jordbrukare, som till följd av bl.a. avvecklingen av den interna marknadsregleringen och på grund av omställningen särskilt kunde anses ha drabbats. Risk finns att behovet ökar, då omställningsstöden minskas och avvecklas. Regeringen har också i proposition 1993/94:157 föreslagit att stöd ur just detta anslag skall kunna utgå till trädgårdsföretag med motsvarande problem. Det är någonting att tänka på för oppositionen, som nu har chansen att ändra sig och rösta på reservation nr 3. Man brukar ofta tala väl om trädgårdsnäringen men lever dåligt upp till principerna, inte minst med hänsyn till de problem som i dag är akuta på en del områden. Socialdemokrater och nydemokrater utgör majoriteten i utskottet då de gemensamt riktar kritik vad gäller regeringens budgetarbete på jordbruksområdet. De talar om bristande helhet och öppenhet i redovisningen av budgetförslaget och finansieringen. Dock konstaterar de att årets budgetförslag härvidlag inte på något avgörande sätt avviker från vad som varit brukligt under tidigare års budgetarbete. Således faller kritiken också tillbaka på tidigare socialdemokratiska regeringar. Herr talman! Vi delar den uppfattningen, och vi framhåller detta i reservation nr 4. Där vill vi också samtidigt konstatera att det av olika skäl kan vara lämpligare att bryta ut vissa delar från den ordinarie budgetbehandlingen. Ofta sker detta med syftet att uppnå en mer genomarbetad prövning av ett särskilt budgetområde. En ny ordning kan dock bli verklighet framöver. Riksdagsutredningen har nämligen nyligen presenterat ett förslag om en ny ordning för budgethanteringen. Förslaget är inriktat på att budgetförslaget skall vara fullständigt när det avlämnas och att regeringen normalt icke skall kunna lägga fram kompletterande budgetförslag innan budgetårets början. Antalet anslag i statsbudgeten begränsas, och budgetförslaget ges en sådan utformning att det kan användas som resultatstyrning. Alla anslag skall i princip bruttoredovisas, varvid inkomster och utgifter redovisas var för sig. De påtalade problemen skulle -- oavsett regering -- Herr talman! Jag framhöll inledningsvis att regeringen tagit ansvar för att genomföra förändringar av jordbruks och livsmedelspolitiken med hänsyn till de nu i grunden förändrade förutsättningarna, i förhållande till vad som gällde då riksdagen fattade beslut 1990. Detta kan tyvärr inte sägas om den socialdemokratiska oppositionen. Man har hela tiden sökt sätta käppar i hjulen och motarbetat den nödvändiga anpassningen till och infasningen i Socialdemokraternas budgetalternativ på jordbrukets område är utmanande och -- det vill jag understryka -- ansvarslöst. Arealersättningarna, som skall kompensera för ett lägre spannmålspris, vill de ta bort samtidigt som de föreslår ett ytterligare sänkt spannmålspris med 15 öre/kg. Dessutom föreslås höjda produktionskostnader genom högre priser på handelsgödsel och växtskyddsmedel. Därutöver har de motarbetat regeringens strävan i övrigt att underlätta för företagande och investeringar. I stället förordar den socialdemokratiska oppositionen ett s.k. inkomststöd. Detta föreslås utgå som ersättning för det arealstöd som regeringen steg för steg vill EU-anpassa för att skapa konkurrensneutralitet. Socialdemokraternas förslag är alltså utmanande, och de syftar tyvärr mer till att skapa motsättningar mellan brukare i norr och söder än till omsorg om svensk livsmedelsproduktion. Vidare talar Socialdemokraterna om att man skall vara konsumentinriktad. Inser inte ni socialdemokrater att den politik ni förordar på livsmedelsområdet hotar att slå hårt just mot konsumenternas möjligheter att köpa svenskproducerad mat i framtiden? Om er politik på detta område genomfördes skulle den äventyra svensk livsmedelsproduktion och därmed leda till högre priser och ett stort importberoende. Jag vill vädja till Margareta Winberg, ordföranden i jordbruksutskottet: Ta ansvar! Medverka inte till att äventyra många av de arbeten som finns inom den svenska livsmedelsproduktionen! Hjälp till att skapa goda förutsättningar också för den svenska landsbygden i framtiden! Socialdemokraterna vill i reservation nr 6 ha ett samlat utvecklingsprogram för skogen och kräver att regeringen skall återkomma med en rapport angående måluppfyllelse för skogspolitiken 1997. De vill också ha ett förslag om hur den långsiktiga finansieringen av naturvården skall klaras. Socialdemokraterna slår in öppna dörrar. Regeringen har föreskrivit i regleringsbrev för innevarande budgetår att Skogsstyrelsen inom en fyraårsperiod skall göra en redovisning och utvärdering av den nya skogspolitikens effekter, särskilt med avseende på miljömålet. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med eventuella förslag. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 3 och nr 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Ingvar Eriksson säger att den borgerliga politiken syftar till överlevnad och utveckling. Då vill jag fråga: Leder också ökad centralstyrning och nya subventioner till överlevnad? Ja, det gör det möjligen. Men leder det till utveckling? Ingvar Eriksson pratar om vad man vill att Sverige skall göra som medlemsland inom EU, och han säger att man där skall arbeta för avreglering och marknadsanpassning. Jag vill fråga: I vilken takt tror Ingvar Eriksson att detta skall ske? Är detta realistiskt, med tanke på de mycket starka lantbrukarorganisationer och krafter som finns inte minst i Frankrike? Ingvar Eriksson tar också upp trädgårdsnäringen, och han tycker att vi skall stödja regeringens förslag på den här punkten. Jag vill då påpeka att vi, till skillnad från regeringen, har lagt fram ett förslag i just den motion som är kopplad till budgetpropositionen. Regeringen orkade nämligen inte ta fram den frågan där. Vi har satsat 27 miljoner. Vi har alltså de pengarna, trots att vi har avstyrkt de 10 miljoner som regeringspartierna ville behålla därför att de ville föra över dem från den ena propositionen till den andra. Bara detta visar hur absurt arbetet är, när man inte kan ha en överblick utan måste säga i utskottet att vi inte skall avslå de 10 miljonerna, därför att de behövs på ett annat användningsområde i en annan proposition. Jag tycker att Ingvar Eriksson bara av den anledningen borde erkänna att regeringen arbetar mycket kortsiktigt. Ingvar Eriksson säger att vi vill skapa konflikt mellan norr och söder. Det vill vi inte, men jag utgår från att också Ingvar Eriksson -- när han räknar på hur den här politiken har slagit för olika delar av vårt land och för olika kategorier av brukare -- inser att det har skett en förskjutning. Det har i alla fall regeringen insett i den proposition där jordbruket i norra Sverige behandlas. Med anledning av den propositionen skriver vi just nu motioner. I propositionen står det att det har skett en förskjutning från norr till söder och från animalier till vegetabilier. Det är inte vi som skapar den konflikten, utan det är regeringens politik. Jag hoppas att Ingvar Eriksson kan vara så vänlig att erkänna det. Det vore skönt om Ingvar Eriksson också kunde bekräfta det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att det som jordbruksministern går ut med som en besparing är en chimär besparing. Pengarna tar man genom att tömma regleringskassan.
Herr talman! Margareta Winberg går till attack och talar om en ökad centralstyrning. Vi har inte velat öka centralstyrningen, men vi upplever att socialdemokraterna, inte minst genom Margareta Winberg som är ordförande i jordbruksutskottet, är väldigt negativa till en anslutning till EU. Vi ser EU-medlemskapet som en möjlighet för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion att hävda sig. Om Sverige kommer med i EU kan jordbruket och livsmedelsindustrin för första gången konkurrera på lika villkor. Då kan vi för första gången få bukt med de dumpade importer som sker till Sverige, med hjälp av skattebetalare i EU. Problemet försvinner. Då skapar vi nya möjligheter för produktion i Sverige. Margareta Winberg! Om ni, som ni ofta säger, slår vakt om konsumenternas intresse borde det vara av vikt att söka ge svensk produktion chansen att konkurrera och överleva. Med den politik som ni nu förordar -- borttagande av arealstöd och av anpassningar till EU -- äventyrar ni dessa möjligheter. Om Sverige inte kommer med i EU kommer vi att bli beroende av ökad import. Det kommer också att bli värre för svenska konsumenter att få tillgång till svenska livsmedel. Jag tycker att Margareta Winbergs agerande är litet märkligt. Hon inser inte verkligheten bakom den här politiken. I stället säger hon att vi skapar motsättningar och konflikter. Det är ju ni som gör det genom att utmanande säga att vi skall ha en annan form av ersättning till bönderna per arealenhet. Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna tycks ha klart för sig att arealstödet är en ersättning för ett lägre spannmålspris. Det är en kompensation för detta. Då kan man inte ha ett rakt system, som ni förordar. Det raka systemet skapar motsättningar mellan norr och söder. Det är inte till gagn för ett svenskt jordbruk och en bra utveckling i Sverige.
Herr talman! Mjölkkobidraget har utgått i hela landet och är kanske av allra störst betydelse för skogsbygderna och norra Sverige. Skapas det inte en förskjutning både inom olika produktionsgrenar och inom olika regioner i Sverige, Ingvar Eriksson, när man ersätter detta bidrag med arealstöd och ett allt högre inlösenpris? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Ingvar Eriksson säger att man inte vill ha en ökad centralstyrning. Det är ju precis det ni har genomfört. 1990 års beslut innebar ju att marknadsinslaget i den svenska jordbrukspolitiken skulle ökas. Signalerna från konsumenterna skulle nå producenterna, vilket de inte gjorde tidigare. Man producerade det man fick betalt för oavsett vad konsumenterna ville ha. Det är marknadsstyrning att förändra detta i den riktning som jag har talat om. Jag förstår alltså inte varför vi i förväg, innan vi eventuellt blir medlemmar, måste anpassa oss till denna centraldirigerade politik. Den borde egentligen strida väldigt mycket mot traditionell moderat och folkpartistisk politik. Än en gång vill jag fråga: Kan Ingvar Eriksson erkänna att den påstådda besparing som jordbruksministern kommer med är en chimär besparing som beror på att man har tömt regleringskassan? Om man skulle upprätthålla denna nivå -- om vi nu inte skulle bli medlemmar i EU -- skulle det bli en ganska ordentlig höjning av nivån.
Herr talman! Margareta Winberg talar om att ersätta mjölkkobidragen. Margareta Winberg har tydligen inte klart för sig varför dessa bidrag kom till. De kom till när vi 1990 beslutade om att frysa prisnivån. Då gick man in för att kompensera den frysta prisnivån med direktstöd i form av kobidrag och inkomstersättningar för spannmålsarealen. Det var orsaken. Vi hängde upp detta på GATT-förhandlingarna. När de var avslutade skulle man göra en avstämning med de priser som rådde i andra länder. Ambitionen var att sänka stöd och skyddsnivåerna, men eftersom GATT förhandlingarna inte kunde slutföras förrän tre år senare än beräknat har den frysta prisnivån inneburit att lantbruket har haft lägre priser än det borde ha haft. Margareta Winberg säger att vi växlar mjölkkobidragen mot höga arealersättningar. Att vi har höga arealersättningar beror på att regeringen har den uppfattningen att vi skall anpassa oss till EU:s nivåer steg för steg. När vi kommer med skall vi ligga på samma nivå. Det innebär att också spannmålspriserna blir lägre och därmed också foderkostnaderna. Detta kan i sin tur påverka lönsamheten inom mjölkproduktionen. Det sambandet har Margareta Winberg tydligen inte klart för sig. Margareta Winberg frågar varför vi i förväg måste anpassa oss till EU-politiken. Det är så enkelt. När det gäller en näring som är beroende av biologi och av långsiktiga beslut är det viktigt att man så snabbt som möjligt försöker anpassa sig till det nya. Detta är ju en radikal förändring i jämförelse med det som tidigare har varit. Vi har i Sverige inte tidigare varit inriktade på att exportera livsmedel. Vi har varit inriktade på att försörja oss själva. Sverige har, liksom andra länder, varit skyddat genom ett gränsskydd. Helt plötsligt öppnas gränserna och vi blir utsatta för konkurrens. Vi accepterar det, men då måste vi också ge svenska livsmedelsproducenter möjlighet att gå ut på den stora marknad som öppnar sig. Det kan innebära många nya jobb också för Margareta Winbergs sympatisörer. Dem tänker ni inte på i dag. Margareta Winberg skall tänka på detta när hon går ut i den jordbrukspolitiska debatten.
Herr talman! Ingvar Eriksson sade att man inte kan sänka kostnaderna för Jordbruksverket, eftersom man inte vet vad som kommer att hända. Det gäller ju alla verksamheter, eller hur, Ingvar Eriksson? Det finns ingen verksamhet som vet exakt vad som händer i morgon. Jag köper inte alls den förklaringen. Om man hade velat spara hade man gjort det. Ingvar Eriksson säger att skuldsatta jordbrukare i mycket liten utsträckning använder det stöd som finns. Det är just det som är anledningen till att vi vill ta bort stödet. Att andra grupper möjligen skulle inkorporeras och använda stödet är ett oerhört klent argument, Ingvar Eriksson. När det gäller kritiken mot den sittande regeringen och mot propositionen sade Ingvar Eriksson att det är nödvändigt att lyfta ut delar för att kunna göra en djupare analys av området. Om det är proposition 1993/94:236 som avses är det banne mig inte mycket att vara imponerad av. Jag kan förstå att man lyfter ut frågan om Norrlandsjordbruket eftersom den är beroende av EG-avtalet. Samma sak gäller för återbetalningsplikt vad gäller omställningsbidraget. Men man kunde gärna ha tagit med socialförsäkringen. Ingvar Eriksson svarar inte på mina frågor. Det är i och för sig ingen överraskning att jag inte får något svar. Den politiska retoriken är ju sådan. Jag frågade honom hur det kommer sig att han inte vill acceptera att bönder är småföretagare. Varför skall småföretagare ha subventioner som inte är bra för hälsosamma företag eftersom de är konkurrenssnedvridande? Det gäller dels inom landet, dels kollektivt utåt. Man har olika regler. Det finns tre tunga skäl: konkurrens på lika villkor, önskan om en avreglering och önskan att spara pengar. Det behöver vi, Ingvar Eriksson!
Herr talman! Vi behöver förvisso spara pengar, Christer Windén. Men när vi är inne i ett så allvarligt och omvälvande skede när det gäller jordbrukets och livsmedelsindustrins förutsättningar för framtiden skall vi vara litet försiktiga. Det är det regeringen är i detta sammanhang. Vi vill skapa förutsättningar för svenska bönder och svensk livsmedelsindustri att så långt möjligt få chansen att konkurrera på lika villkor på en större marknad. Jag är medveten om att Christer Windén i stort instämmer i önskan att ge svenska bönder den möjligheten. Vi uppskattar att ni har den inställningen. Men varför har ni så bråttom, Om man har varit involverad i en väldigt reglerad verksamhet tar det sin tid att ställa om. Vi fattade beslut om att ställa om 1990. Helt plötsligt har vi ansökt om medlemskap i EG/EU. Det är en ny förändring på gång. Det går inte att kasta sig in i det nya så snabbt att man fullständigt tappar kontakten med det som varit. Vi måste vara litet försiktiga. Det är det enda skälet till förslaget. Vi har självfallet samma uppfattning som Christer Windén. En bonde är en företagare och skall så långt möjligt arbeta på samma villkor som andra företagare. Vi ställer upp på den principen. Men Europas och resten av världens bönder jobbar under andra förutsättningar. Vi måste ta hänsyn till dessa reella faktorer när vi nu skall försöka forma en jordbrukspolitik som skall skapa förutsättningar för de många jobb som näringen representerar i vårt land.
Herr talman! Jag är tacksam för att Ingvar Eriksson äntligen har instämt i att bönder är småföretagare. Det har jag aldrig förut hört honom säga. Ett EG-medlemskap skulle otvivelaktigt vara ett jättelyft för bönderna och speciellt för växtodlingen. LRF:s ordförande Bo Dockered går ju ut med ett stort smil på läpparna och berättar detta. Det gör han inte utan orsak. Ingvar Eriksson kommer med nonsens när han säger att man inte kan ställa om hastigt därför att man då skulle förlora fotfästet. Då är det precis lika farligt att ställa om och få för mycket pengar. Inkomster går alldeles utmärkt! Det är okej. När det gäller att skyffla stöd över bönderna är det plötsligt omöjligt att skära ned. Jag tycker att den retoriken är beklämmande,
Herr talman! Christer Windén säger att vi skyfflar stöd över bönderna. Gå ut och se på verkligheten! Den svenske bonden har faktiskt jobbat mycket pressat sedan 1990 därför att han accepterade en omställning och en anpassning till marknadens behov. Det har inneburit frysta priser, lägre inkomster och sämre lönsamhet. Det har också inneburit att man har effektiviserat och rationaliserat. Det har varit positivt. Därför blir svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri mycket mer konkurrenskraftiga på den öppna marknad vi står inför. Jag tycker att det är mycket positivt. Jag tycker däremot att det är litet grand allvarligt att man talar om att skyffla stöd över bönderna. Det är inte det som det är fråga om. Det gäller hela tiden bara att skapa förutsättningar för de svenska bönderna och den svenska livsmedelsindustrin att jobba på någorlunda jämbördiga villkor och med samma spelregler. Det är en anpassningsprocess som nu pågår. Jag har förhoppningar om att Christer Windén, som ofta har uttalat sig för att svenska jordbrukare skall ha likvärdiga möjligheter när vi går in i Europa, skall leva upp till detta när han i fortsättningen får möjlighet att medverka till de jordbrukspolitiska besluten. Jag har anledning att förvänta mig att Christer Windén och hans partikamrater, liksom alla andra i denna kammare, ser den verklighet i form av en oerhörd mängd jobb som det här gäller. Vi har inte för många jobb i Sverige. Låt oss för allt i världen se till att jobben på detta område skall kunna bibehållas! Vi har i Sverige i en stark och ren produktion en bra konkurrensmöjlighet, som vi skall gå ut med i det stora Europa. Jag tror att vi skall hävda oss där. Den stora haken i dag är huruvida de politiker som sitter här i kammaren vill hjälpa till, och det hoppas jag verkligen att ni är beredda att göra. Men då måste både Nydemokraterna och Socialdemokraterna korrigera sin inställning.
Herr talman! Jag ber om ursäkt. Det är dock möjligt att rikta denna uppmaning direkt till Ny demokrati. Ni sitter för tillfället i Sveriges riksdag. Ta chansen att hjälpa till så länge ni kan göra det!
Herr talman! Jag får när vi nu debatterar på övertid försöka fatta mig kort. Regeringens jordbrukspolitik går ut på att försöka skapa ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk i ett Europaperspektiv. Möjligheten att göra det ligger i att ge bonden en sådan inkomst att han kan se en något så när rimlig framtid och även kan börja investera. Då kan unga människor börja satsa på jordbruk. Detta leder också till att den svenske konsumenten får möjlighet att äta svenska livsmedel med en mycket hög kvalitet -- fria från gifter och mediciner som blandas in i fodret och fria från sjukdomsalstrande salmonellabakterier och annat. Djuren har dessutom vuxit upp i en bra miljö. Sådant skall vi vara rädda om, och den jordbrukspolitik som vi syftar till skall värna om detta. Det är bra både för det svenska jordbruket och för den svenske konsumenten. Det socialdemokratiska alternativet i form av framlagda förslag och den motion som väckts innebär att man vill halvera den svenske bondens lön. Man spar in ungefär 800 miljoner kronor på arealstöd och man sänker priset på spannmålen, man ökar kostnaderna bl.a. i form av avgifter med 400 miljoner kronor. Det innebär att av de ca 3 miljarder som den svenske bonden får för sitt arbete och för att förränta det egna kapitalet vill socialdemokraterna ta hand om ungefär hälften. Samtidigt skall de allra mest skuldsatta bönderna få 10 miljoner kronor, om socialdemokraterna får genomföra sin politik, vilket vi inte skall hoppas att de får i detta sammanhang. Margareta Winberg säger att det var fråga om en halvfärdig produkt. Det är i och för sig inget nytt. Också under den socialdemokratiska tiden kom det propositioner litet pö om pö. Men de propositioner som Margareta Winberg efterfrågar har nu kommit. Förslagen finns, och när de skall behandlas har vi en helhetsbild att utgå från. Margareta Winberg sätter vidare likhetstecken mellan arealstöd och kobidrag. Kobidrag var något helt annat. Socialdemokraterna gjorde på sin tid om en förhandlad ökning av priser till kobidrag. Dessa skulle successivt tas bort och så småningom eventuellt ersättas med prishöjningar. Vi har också i höstas i vårt betänkande skrivit att den möjligheten står till förfogande. Herr talman!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 Jag menar att det är mycket angeläget att vi ser till att vi får produktion där också i framtiden.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal mycket viktiga socialdemokratiska motioner. Dess värre har de avstyrkts av majoriteten i utskottet. Jag är övertygad om att skattefrågan kommer att vara en av de stora valfrågorna. Här går en mycket klar skiljelinje mellan oss socialdemokrater och den borgerliga regeringen. Eftersom Skattebetalarnas förening nu går ut i en stor och dyrbar annonskampanj mot oss socialdemokrater, vill jag redogöra för vår skattepolitik, som vi tar upp i reservation nr 1 till betänkandet. Syftet med skattereformen, som genomfördes inkomståret 1991, var att skapa en samhällsekonomiskt effektiv beskattning, som samtidigt uppfyller fördelningspolitiska mål. Avsikten var att få en likformig och neutral beskattning av arbete och kapital och av olika inkomster samt att beskattningen skulle ge de skatteintäkter som ett gott och väl fungerande samhälle behöver. Reformen byggde på en rättvis fördelning av skatteuttaget och på uppfattningen att effektiva hinder mot skattefusk och skatteplanering är nödvändiga för förtroendet för vårt skattesystem. Beskattningen skulle därför bygga på likformighet, enkelhet och rättvisa. En likformig beskattning var en ledstjärna i skattereformen. Med en bredare bas för både indirekt och direkt beskattning blev det möjligt att sänka inkomstskatterna, samtidigt som man skapade förutsättningar för ett stabilt underlag för vår välfärdspolitik. I breddningen av basen för den indirekta beskattningen låg ett ökat uttag av miljöavgifter. miljarder kronor, från skatter på arbete till skatter på resursförbrukning och miljöförstöring. Detta borde glädja åtminstone centerpartisterna. Vi socialdemokrater har redovisat våra skatteförslag för de kommande åren. Vi vill höja grundavdraget för 1994. Det ger alla löntagare en skattesänkning på omkring 745 kr. Vi vill återinföra grundavdraget vid den statliga beskattningen från 1995 och samtidigt höja statsskatten med 5 %. Vi håller fast vid överenskommelsen om att det stora flertalet löntagare bara skall betala kommunal skatt. För att få betala mer i statsskatt måste man tjäna mer än 20 000 kr i månaden. Det här är någonting som vi gemensamt borde försöka lära Skattebetalarnas förening. Vi vill att kapitalskatten skall ligga kvar på 30 %. Därmed behåller ränteavdragen sitt värde. Det har betydelse för dem som bor i bostadsrätter eller egna hem -- det gör de allra flesta löntagare. Den som betalar 20 000 kr i ränta på ett bostadslån slipper t.ex. en skattehöjning på 1 500 kr. Vi vill också återgå till en enhetlig kapitalbeskattning, genom att riva upp alla skattelättnader för passiva kapitalinkomster. Herr talman! Den som lever på utdelningar och aktieinkomster kommer att få betala lika mycket i skatt som efter 1991 års skattereform. Den som tjänar 14 000 kr i månaden får en skattesänkning Skattebetalarnas förening påstår. Med vår politik slipper de som betalar räntor på bostadslån dessutom den borgerliga skattehöjningen. Vårt förslag till utformning av den statliga inkomstskatten medför sänkt skatt för stora grupper vanliga löntagare, med inkomster upp till 250 000 kr per år. Det här kan man inte säga nog många gånger. I stället höjs skatten på de verkligt höga inkomsterna. Det här är vår politik. Det innebär, herr talman, skattelättnader för alla vanliga löntagare, för det stora flertalet inom LO-, TCO och SACO kollektivet. I våra motioner finns förslag till skattehöjningar på sammanlagt 8,3 miljarder kronor, men samtidigt föreslår vi skattesänkningar på drygt 9 miljarder kronor. Vi vill höja skatten på passiva kapitalinkomster och på de högsta inkomsterna. Men vi vill samtidigt sänka skatten för vanliga löntagare och för företag som satsar och investerar. Företagen kommer inte heller att behöva betala mer skatt, som det påstås i den borgerliga propagandan. Vi går tillbaka till en skattesats på 30 %. Samtidigt föreslår vi bl.a. återinförande av företagens rätt till avdrag på utdelning av nyemissioner och en tillfällig möjlighet till förmånliga direktavskrivningar. Vår politik syftar till goda förutsättningar för produktion och företagande, inte för passivt ägande och spekulativa placeringar. Detta är vår politik: sänkt skatt på arbete och investeringar, en ansvarsfull budget, en rättvis fördelning av bördorna. Herr talman! Hösten 1991 rivstartade den moderatledda regeringen genom att komma med en rad förslag som innebar avsteg från skattereformen. Den borgerliga politiken drivs av föreställningen att skattesänkningar för passiva kapitalinkomster skall leda till ökad ekonomisk aktivitet. Men det finns inte någon trovärdig grund för en sådan uppfattning. Det står däremot klart att regeringens politik har lett till att klyftorna i samhället har ökat drastiskt. Vi är på väg mot ett tvåtredjedelssamhälle. Riktlinjerna i vår motion utgår från skattesystemets grundläggande funktion: att finansiera de offentliga utgifterna. Ett modernt och dynamiskt samhälle förutsätter ett gemensamt ansvarstagande, inte bara för gemensamma nyttigheter och funktioner utan också för samhället som sådant och för en god samhällsutveckling. Detta utgör grunden för skattepolitiken. Det behövs en offentlig sektor som svarar för väsentliga samhällsfunktioner, för investeringar i den gemensamma infrastrukturen och för ett generellt trygghetssystem. Kostnaderna för denna offentliga sektor måste betalas av medborgarna gemensamt och efter förmåga. För detta, herr talman, har vi ett stort stöd bland svenska folket. Den borgerliga riksdagsmajoritetens beslut att grundavdrag inte skall få göras vid den statliga beskattningen innebär att fler skattebetalare än som var avsikten kommer att få ca 50 % i marginalskatt. Beslutet innebär också att alla som betalar statsskatt får en lika stor skattehöjning i kronor räknat, oavsett inkomst. Detta är inte acceptabelt från fördelningspolitisk synpunkt. Herr talman! Jag skall säga ytterligare några ord om inkomst av kapital. Vi anser att skattesatsen skall vara 30 % även efter den 1 januari 1995. Det innebär att ränteavdragen behåller sitt 30-procentiga värde och att man undviker att sätta ytterligare press på bostadsmarknaden. Det är mycket viktigt med tanke på dagens höga boendekostnader. Jag måste få fråga Harry Staaf om inte boendekostnaden också kan oroa en försynt kdspolitiker. Som vi har framfört vid flera tillfällen finns det behov av en förmögenhetsskatt även i framtiden. På sikt bör förmögenhetsskatten utformas efter samma principer som det övriga skattesystemet, dvs. ökad likformighet, bredare skattebas och lägre skattesatser. Skatteunderlaget för arvs och gåvoskatten och förmögenhetsskatten har beräknats enligt i stort sett samma principer, och vi anser att den kopplingen bör bibehållas. Den socialdemokratiska regeringen på den gamla goda tiden redovisade ett förslag i en departementspromemoria, Reformerad företagsbeskattning. Vi instämmer nu liksom tidigare i uppfattningen att detta förslag bör kunna tjäna som grund för en reformering av förmögenhets-, arvs och gåvobeskattningen. Det bör samtidigt framhållas att detaljlösningar i promemorian behöver övervägas ytterligare. Herr talman! Vår reservation nr 6 handlar om stipendier. Det mest stötande med förslaget att avskaffa den tidigare skattefriheten för stipendier är att man nu enbart vill klämma åt fackföreningsrörelsen. Men att försvåra för svensk fackföreningsrörelse ligger ju helt klart i linje med den borgerliga strategin. Majoriteten i utskottet har beslutat att tillstyrka en moderatmotion, som handlar om att dagmammor med färre än fem dagbarn bör kunna få F skattsedel. Anledningen till detta jehu i utskottsmajoriteten är ett fall här i Stockholm. Till bakgrunden hör att en kommun inte får utge vårdnadsbidrag. Avsikten med barnomsorgspengen var att privata företag skulle kunna konkurrera med kommunala dagis. Men nu ser man en möjlighet att den vägen delvis kringgå förbudet mot kommunalt vårdnadsbidrag. Det är bakgrunden. I det aktuella fallet var det en person som skulle ta hand om sitt barnbarn. Genom att registrera sig som företagare skulle hon kunna kvittera ut barnomsorgspengen som ett vårdnadsbidrag. Men skattemyndigheterna fann vid sin prövning att verksamheten inte hade den omfattning och varaktighet som kännetecknar ett företag och medgav alltså inte F-skattsedel. Jag tycker inte att det ankommer på riksdagen eller regeringen att intervenera i skattemyndigheternas tillämpning av lagen. Vad motionären vill uppnå är förmodligen i stället att ändra kriterierna för tilldelning av F-skattsedel. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 1 och 2, men jag står givetvis bakom även de andra reservationerna till betänkandet.

Herr talman! Till detta betänkande har Ny demokrati faktiskt 9 reservationer och ett särskilt yttrande. Jag vill till att börja med tala om hur Ny demokrati ser på skattepolitiken. Till skillnad från övriga partier i denna kammare vill Ny demokrati göra stora besparingar i budgeten, men vi vill inte göra dem på bekostnad av de svaga eller arbetande grupperna i samhället. Vi vill i stället göra direkta besparingar i budgeten som inte berör löntagarna. Vi vill spara på biståndspolitiken, flyktingpolitiken och organisationsbidragen, som man har hört så mycket om. Det gäller speciellt de politiska ungdomsorganisationerna som skriver upp medlemmar som de inte har och som förskansar sig medel från skattebetalarna. Vi vill också spara på familjepolitiken, som vi vill göra om helt. Genom att reformera den vill vi spara 21 miljarder. Ny demokrati vill också att alla skall betala skatt här i Sverige. I dag finns det 20-25 000 företagare som har sin verksamhet här men som inte betalar skatt i Sverige därför att de är skrivna utomlands. Genom sådana här kraftiga besparingar i budgeten som inte innebär att man höjer skatten för löntagare osv. vill Ny demokrati i stället sänka skatten på strategiska ställen, så att riktiga arbetstillfällen kan skapas. Detta är vår strategi, och den är vi inte ensamma om. OECD-rapporten som kom för några månader sedan bekräftar exakt Ny demokratis ekonomiska politik. Herr talman! Jag skall gå närmare in på Ny demokratis reservationer. En reservation handlar om att det skall vara en skattefrihet på räntor upp till 1 000 kr för barn och ungdom. Det är ganska logiskt att inte beskatta ungdomar som sparar pengar och får en liten ränteintäkt på detta sparande. Vi vill, som sagt, att det skall vara en skattefrihet på räntor upp till 1 000 En annan reservation handlar om bilförmåner och beskattning av tjänstebilar. Om bilindustrin över huvud taget skall kunna behållas i Sverige bör tjänstebilen inte beskattas så mycket som den gör i det här landet. Vår beskattning är bland de högsta i världen. När bilen används som arbetsredskap på ett litet företag bör den inte vara förmånsbeskattad. Det är självklart. Tänk om man skulle beskattas för sin skruvmejsel och sina arbetskläder som man använder i arbetet. Ny demokrati har slagits hårt för att bilar som används som arbetsredskap inte skall beskattas. Vi anser också att bilaccisen -- nyprisskatten på en bil -- bör sänkas för bilar med s.k. airbags och ABS bromsar, dvs. låsningsfria bromsar. Staten bör faktiskt medverka till detta. Sänk skatten på nypriset för bilarna, så att airbags och ABS bromsar införs på nästan alla bilar! För några år sedan, när avgasrening skulle installeras på bilarna, tyckte vi i denna kammare att man skulle subventionera. Då kunde vi ge ett bidrag till dem som installerade avgasrening på sina bilar. Nu handlar det om mänskligheten och om minskade trafikolyckor. Då kan staten inte hjälpa till. Det skulle säkert löna sig i slutändan. Vi har vidare en reservation som handlar om lunchförmåner. Det är så fult att i den här kammaren tala i egen sak. Jag måste säga att jag talar i egen sak. Jag har nämligen jobbat inom industrin och på byggarbetsplatser i nästan hela mitt liv. Jag vet vad som hände i skattereformen Vad hände på t.ex. Volvo, där jag jobbar? Där fanns sju eller åtta matsalar. Det var alltid kö. Alla arbetare och tjänstemän gick till matsalarna och åt ett rejält mål lunch med grönsaker. Skatten infördes, och det blev tomt i matsalen. Alla började äta mackor och mycket sämre kost. Nu har det gjorts en utredning. Man trodde att man skulle få in flera miljarder kronor i skatt genom att beskatta förmånen. Det visade sig att närmare 1 miljon människor mer eller mindre slutade äta ett riktigt mål mat om dagen. De åt sina smörgåsar. Utredningen har kommit fram till att man endast har fått in 350 miljoner kronor. Det är faktiskt ganska sunt förnuft att införa denna skattefria lunchfömån igen. Jag tror att det i denna kammare finns en majoritet för den uppfattningen, men det handlar väl om valtaktik. Om socialdemokraterna skulle vinna valet till hösten förmodar jag att de inför denna förmån. Även om det blir en borgerlig regering tror jag att denna reform är genomförd inom ett och ett halvt år. Förslaget kommer kanske från fel sida, som vanligt. En reservation handlar om trav och galopphästar. Nu pratar Peter Kling i egen sak igen, sägs det. Jag har nämligen en häst. Jag pratar bara i egen sak i ett avseende. Jag pratar för skattebetalarna. Travoch galoppsporten omsätter 18 miljarder kronor. Nu vill man beskatta hästägare som har en häst som går med vinst. Det betyder att man på sin höjd får in 5--10 miljoner kronor. I denna 18 människor. Jag vet hur det är inom hästsporten. Allt färre människor satsar på att köpa hästar. Det betyder att denna sport mer eller mindre kommer att minska. Om den nu, mina damer och herrar i kammaren, minskar med 10 % betyder det att denna sport förlorar 1,8 miljarder i omsättning. Till detta kommer ett skattetryck på ungefär 50 %. Skattebetalarna förlorar 900 miljoner på detta. Men det är väl förnuftigt att förlora 900 miljoner i den enda ändan och i bästa fall få in 5 miljoner i den andra. Ja, jag talar i egen sak i den meningen att jag talar för skattebetalarna och väljarna. Jag talar inte för någon annan. Till sist skulle jag vilja ta upp vårt särskilda yttrande. Ny demokrati anser nämligen att Lindbeckkommissionens förslag till åtgärder skall genomföras. Det anser de flesta i denna kammare, men ingen driver frågan. Ny demokrati ställer sig bakom Lindbeckkommissionens 113 punkter. Vi undrar varför man inte kan driva dessa frågor i denna kammare. Man sätter till denna utredning, och nästan alla tycker att den är bra, men ingen gör någonting. Herr talman! Ny demokrati står givetvis bakom alla 9 reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 7 i mom. 10, reservation 8 i mom. 11 och reservation 12 i mom. 17.

Herr talman! Dagens skattedebatt kommer att stå mellan två huvudalternativ. Regeringspartierna kommer att försvara sin politik mot kritiken från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är en debatt där höger ställs mot vänster. Så har det ofta varit i skattepolitiken, men inte alltid. För fyra år sedan gick rågångarna på ett annat sätt. Herr talman! I går kväll, när jag satt på kammaren och funderade på denna debatt, grep jag ett fyra år gammalt betänkande i bokhyllan. Det var ett gammalt, tummat och slitet exemplar av betänkande 1989/90:SkU30 om århundradets skattereform. Detta betänkande är bara fyra år gammalt. Det ser ut som om det kunde vara 100 år. Så tummat är det. När man gör en omläsning, som jag gjorde i går kväll, och jämför med dagens dokument, 1993/94:SkU20, ser man att argumenten och ståndpunkterna har ändrats på oerhört många punkter. Herr talman! Alla har givetvis rätt att ändra sig. Politiker både kan och bör modifiera sina ståndpunkter i takt med ekonomiska och även politiska konjunkturer. Det är rimligt, men ett krav som man kan ställa är att politikerna erkänner och motiverar sina nya ställningsstaganden. När det gäller principerna för skattereformen är förändringarna så stora att det nästan är en absurd paradox att påpeka att Vänsterpartiet i dag, vid en strikt saklig bedömning, tillhör ett av de riksdagspartier som står närmast skattereformen. Det beror inte på att vi har ändrat oss på så många punkter. Herr talman! I huvudsak har vi gjort som Magnus Uggla sjunger i radion ibland: Vi har stått stilla. När hela kompaniet är på flykt kommer den som står stilla att närma sig frontlinjen. Så blir det naturligtvis. Herr talman! Vi vägrar fortfarande att se 50 % i marginalskatt som en gräns som inte får överskridas. Därför föreslår vi att skatten höjs till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna enade på denna punkt. I det här fallet är det Socialdemokraterna som har ändrat sig. Det tycker jag är bra. Vänsterpartiet går sedan längre, precis som vi gjorde 1990, och säger att det bör finnas en högre skatt för riktigt höga inkomster. Vi föreslår därför fortfarande ett nytt skatteskikt för inkomster över För dessa förslag kommer vi att få kritik. Regeringen kommer att säga att sådana förslag ökar skattekilarna och att Sverige inte bör ha dramatiskt högre marginalskatter än omvärlden på arbetsinkomster. Herr talman! Regeringen har rätt. Jag anser att det ligger en hel del i den kritiken. Bl.a. därför har vi i Vänsterpartiet modifierat våra ståndpunkter sedan 1990. Då krävde vi 40 % i statlig skatt på inkomster över 300 000 kr. I dag säger vi 30 %. Det är en betydande minskning, men fortfarande skulle en sådan skatteskärpning ge 6 miljarder i ökade intäkter. För detta och våra andra förslag till skattehöjningar har jag många argument, bl.a. 172 000 miljoner kronor -- 172 miljarder. Det är det budgetunderskott som anges i årets finansplan. 1990 hade Sveriges statsfinanser balans. 1994 är ordet obalans en mycket kraftig underdrift. Herr talman! Det är sant att 60 % marginalskatt som vi föreslår gör att Sverige kommer på internationell toppnivå när det gäller att ha högsta marginalskatten. Men andra länder i den internationella ekonomin klarar den nivån. Detta fick vi i skatteutskottet lära oss när vi i höstas gjorde ett besök i Nederländerna. Då träffade vi Kristdemokraterna, som var regeringsbärare, i finansutskottet. Där sades det: Visst vill man sänka skatten -- man hade 60 % som högsta marginalskatt. Men det var svårt eftersom man hade mycket stora underskott. Man tog ett ansvar, inte för vissa väljargrupper utan för helheten. Men i Holland var Kristdemokraterna å andra sidan inte ett stödparti till den holländska högern, och däri ligger ju en skillnad. Herr talman! Ett onödigt högt skattetryck skall naturligtvis undvikas. Men om jag personligen tvingas välja mellan att betala världens högsta marginalskatt och att sända världens snabbast ökande statsskuld till mina barn, då väljer jag att betala skatt. Jag tycker inte att det är roligt. Men allt som är ansvarsfullt är inte roligt. 1990 varnade jag i kammardebatten för en finansiering av skattereformen med dynamiska effekter. 1990 sade jag till Moderaterna och Bo Lundgren, som nu är statsråd, att det inte finns något perpetuum mobile i mekaniken och inte heller några självfinansierade skattesänkningar i politiken. Då menade representanter för fyra partier att jag hade fel. I dag önskar jag att jag hade haft fel 1990. Det hade varit bra om jag hade haft fel. 1990 accepterade vi i Vänstern de andra partiernas bud om en sänkning av företagsskatten till 30 %. Jag, och uppenbarligen också Socialdemokraterna, står fast vid det budet. Andra parter har ändrat sig. 1990 acceperade vi i Vänstern att den högsta skatten på kapitalinkomster sänktes från 72 % till 30 %. Det gjorde vi i utbyte mot att alla kapitalinkomster i princip skulle beskattas med 30 %. Jag, och uppenbarligen också Socialdemokraterna, står fast vid det budet. Andra parter har uppenbarligen ändrat sig. Herr talman! Det finns radikala röster som säger att skattereformen borde rivas upp. I det kravet ligger berättigad kritik mot sneda fördelningseffekter och mot den underfinansiering som ökat budgetunderskotten. I sak är det dock ett omöjligt krav. Man kan ju inte riva upp något som efter fyra års bruk är så trasigt som århundradets skattereform är. I dag gäller det snarast att restaurera reformen. På det området har den moderatledda politiken gjort störst skada. Det är också möjligt att påbörja den restaureringen redan till hösten. I reservation nr 1 från Socialdemokraterna finns det riktlinjer för ett sådant projekt. Vi i Vänsterpartiet yrkar bifall till den reservationen. När jag till hösten återtar mitt arbete i skatteutskottet -- en del önskar kanske att jag inte skall göra det, men jag ämnar ändå göra det -- tänker jag inte nöja mig med att restaurera det som har rivits ner. I stället vill jag delta i arbetet för att skapa något nytt och bättre. I vår motion Sk352 redovisar vi i Vänsterpartiet riktlinjer för hur en solidarisk skattepolitik skall medverka till att förutsättningar skapas för en ekologiskt uthållig utveckling. Våra förslag syftar till att skapa ett enkelt och enhetligt skattesystem som kan åstadkomma bättre balans i statsfinanserna och utjämna skillnader i inkomster och förmögenhetsfördelning. Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren och Harry Staaf från Kristdemokraterna skall nu lyssna noga så att vi slipper ha en debatt om det som vi är överens om. Det går nämligen inte att genom skattehöjningar skapa balans i statens finanser. Bo Lundgren och jag är överens om detta, och Harry Staaf håller alldeles säkert också med. Därmed har vi rett ut den saken. Men jag går vidare. För att nå målet om balans i statens finanser krävs det besparingar, och fortfarande är vi överens. Det krävs också framför allt ekonomisk tillväxt. Vi är också här överens. Nu har vi alltså hittat tre områden där vi är överens. Men så har jag ytterligare något att säga. Det går nämligen inte heller att utan skattehöjningar nå målet om balans i statens ekonomi. Det är i det avseendet som vi skiljer oss från varandra. Men jag har rätt och ni fel, för det här vet jag och det här vet också alla som har studerat frågan. Men alla vågar inte, eller vill inte, erkänna denna sanning. Frågan är nämligen inte om utan hur skatteskärpningar skall läggas ut. Vi i Vänsterpartiet säger att det blir sneda fördelningseffekter om skattehöjningar läggs ut som massiva höjningar av egenavgifterna. Där kritiserar vi såväl Moderaterna som Socialdemokraterna. Vi föredrar då höjd skatt på inkomster. Därför vill vi behålla förmögenhetsskatten. Vi i Vänsterpartiet vet att skatteuttaget är högt i Sverige. Därför bör man inte höja de skatter som redan är höga, utan i så fall skall de skatter höjas som internationellt sett är låga. Det är en oerhört rimlig utgångspunkt. Därför bör främst skatten på kapitalinkomster höjas. Detta ligger i linje med nyligen publicerade utredningsrapporter från Herr talman! Alla här i kammaren är i ord överens om att arbetslösheten är ett avgörande samhällsproblem. Vänsterpartiet månar om att vi också i handling tar fasta på detta. Därför vill vi i Vänsterpartiet under 90-talet försöka sänka skatten på arbete. Det kan finansieras genom ökad skatt på energi och sådan produktion och konsumtion som påverkar miljön negativt. Sedan har jag en förhoppning om att mina motdebattörer på den borgerliga sidan, t.ex. Harry Staaf, snart tar till sig en nyliberal tes som jag förstår och uppskattar. Tesen är enkel: Det finns inget sådant som en gratis lunch. Jag tror inte att jag är en större humanist än Harry Staaf, utan jag tror att Harry Staaf känner lika mycket som jag gör för de sjuka, för barnen, för skolungdomen och för de gamla. Men handling och tanke bör vara ett. Trots att vi kan ha olika ideologiska önskningar om verkligheten är det ett faktum att det är Sveriges kommuner som bedriver merparten av sjukvården, barnomsorgen, skolorna och åldringsvården. Kommunerna har ont om pengar, och med mindre pengar drar de ner på sina satsningar. Personal friställs. Redan har 100 000 anställda tvingats gå. Ytterligare 65 000 anställda väntas gå. Det här är beklagligt för dem som blir arbetslösa. Men ännu beklagligare är det för dem som blir utan hjälp när de friställda inte jobbar utan lever på arbetslöshetsunderstöd. De får ju betalt för att låta bli att vårda, för att låta bli att undervisa, för att låta bli att fostra barn och för att låta bli att ge de äldre omsorg. För detta får de alltså betalt av staten. Detta innebär inte några besparingar för staten, utan det ökar bara underskotten. Det är ett faktum, Harry Staaf, att man när denna regering tillträde beslöt att dra in 7,5 miljarder från kommunsektorn. Vi i Vänsterpartiet föreslår att kommunsektorn förstärks med 5 miljarder genom slopat grundavdrag över brytpunkten. Det är märkligt att den borgerliga regeringen -- jag förutsätter att Centern och Kristdemokraterna åtminstone har ett visst inflytande där -- inte kan driva igenom detta. Det här skulle ju inte ens innebära en höjning av marginalskatten över Lika märkligt är det att inte heller Socialdemokraterna stöder detta förslag. De tar ju ofta upp frågan om krisen ute i kommunerna. Tvärtom föreslår Socialdemokraterna en höjning av grundavdraget, och därmed tappar kommunerna ännu mera pengar. Nu säger Socialdemokraterna att man skall kompensera här. Jo, men skillnaden är 1 miljard när det gäller den kompensation som Socialdemokraterna antyder i sin motion. I de flesta fall förstår jag hur mina motståndare resonerar. I fallet med grundavdraget och kommunerna har jag problem. Kanske kan Anita Johansson och Harry Staaf förklara för mig. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 1 under mom. 1. Jag vill dessutom yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 2. För övrigt ställer jag mig bakom alla Vänsterpartiets ställningstaganden i meningsyttringen, men för att korta ned voteringsomgången yrkar jag inte bifall.
Herr talman! Det är alltid lika fascinerande att lyssna på Lars Bäckström. Jag kan bara konstatera att även Sven Dufva stod still, och han var inte särskilt begåvad, Lars Bäckström. Men jag kan ändå ana att Vänsterpartiet är på väg att närma sig den stora skattereformen som Folkpartiet och vi var överens om. Det har skett en viss tillnyktring i Vänsterpartiet när det gäller skattepolitiken. När det gäller kommunerna och grundavdraget tycker jag att Lars Bäckström skall läsa vår ekonomisk-politiska motion. Vi har andra förslag där som kompenserar kommunerna. Så har vi socialdemokrater alltid agerat när det gäller kommunerna. Om jag läser noga i betänkandet och tittar närmare på vad det skulle innebära om Lars Bäckströms meningsyttring gick igenom -- att grundavdraget skulle trappas ned för inkomster över 156 000 kr -- finner jag att det skulle drabba stora grupper. Det kanske vi kan vara överens om.
Herr talman! När jag funderade på om jag skulle säga detta tänkte jag på den motrepliken. Men det är Folkpartiets replik, Anita Johansson, inte Sven Dufva stod still. Men ibland är det riktigt att stå still och göra sin plikt för de intressen man försvarar. Han kan anses mindre begåvad, men även de kloka gör uppenbarligen stora misstag. Det var de kloka på 80-talet som ställde till med bankkrisen. Det var de kloka som ledde oss fram till massarbetslösheten. Ibland är gråsten och Sven Dufva att föredra framför de klokas styre. Det är det som är demokratins grundidé. Till sakdebatten, Anita Johansson. Grundavdraget ger 4,8 miljarder i förstärkning, varav 3,2 miljarder kommer från inkomster över 207 000 kr om året. En inkomsttagare som har 180 000 kr om året får en skatteskärpning på 1 211 kr, alltså ungefär 100 kr i månaden. Att betala 100 kr i månaden när man tjänar 180 000 kr om året för att ge 5 miljarder till äldrevården, skolan, barnomsorgen och sjukvården tror jag att de här löntagargrupperna ställer upp på. Men det kan man ha skilda meningar om. Det är min bedömning. Socialdemokraterna har inte anvisat mer pengar till kommunerna i sin motion, enligt Göran Persson. Vi hade en finansdebatt för någon vecka sedan. Göran Persson sade: Nej, vi har inte anslagit mer pengar till kommunerna. Anita Johansson har en annan uppfattning. Ni får väl reda ut det internt. Nu tror jag att ni kommer fram till, kanske tack vara Anita Johanssons påtryckningsarbete, att man bör anvisa mer pengar till kommunerna. Jag är bara tacksam och glad för det. Men det vi nu borde göra, Anita Johansson, är att stå på enad front och kräva att kommunerna skall ha mer pengar. Det är den position som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet borde inta och inte gräla på den här punkten.
Herr talman! Det är ju bra att Vänstern står still här i Sverige. I Europa rör den verkligen på sig överallt. Jag tror att vi är överens om grundfilosofin för kommunerna, Lars Bäckström. Vi har i vår motion -- det vidhåller jag -- många konkreta förslag som handlar om att kommunerna i lågkonjunkturen, med den rådande höga arbetslösheten, inte skall sparka stora grupper människor. Det har vi konkreta förslag på. Läs noga vår stora ekonomisk-politiska motion!
Herr talman! Det är riktigt att man på vissa ställen i motionen talar om att man skall driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är en av mina stora poänger att kommunerna inte har tillfälliga svackor i sin ekonomi. De har strukturella och uthålliga ekonomiska problem som vi genom att tillskjuta 5 miljarder kronor vill hjälpa till att lösa. De 5 miljarderna kommer att behövas om kommunerna skall kunna upprätthålla sin servicenivå under 90 Ni har delvis föreslagit arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det har många ekonomer kritiserat. Det blir snedvridningar i kommunernas ekonomi. Man tvingar bort människor från ordinarie anställningar till tillfälliga beredskapsarbeten. Det skapar ingen trygghet. Det leder till effektivitetsförluster i produktionen, i servicen och i omsorgen. Alla som har jobbat i kommunerna vet att det är bättre att ha ordinarie personal som utför arbetet än tillfälliga beredskapsanställda.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort i mitt replikskifte. Lars Bäckström talade sig varm för skattereformen och sade att man bör hålla fast vid den. Samtidigt vill Lars Bäckström höja marginalskatterna. Det förstår jag inte riktigt. OECD-rapporten säger också att det inte är bra om man höjer marginalskatterna för mycket. Man vill dessutom spara i budgeten för att få balans. Det är precis vad Ny demokrati säger. Men jag skulle vilja fråga: Om Lars Bäckström talar sig varm för den skattereform som genomfördes, varför skall han gå ifrån den så kraftigt när det gäller marginalskattehöjningarna?
Herr talman! Jag talar mig inte varm för skattereformen. Jag konstaterar faktum. Eftersom andra krafter har rört sig med stor hastighet från den, står vi i sak mycket närmare den i dag. Men det var en annan sak. Jag kritiserar fortfarande skattereformen på väsentliga punkter. Vi driver fortfarande linjen att vi behöver ha en högsta marginalskatt som är högre än 50 %. Det finns två skäl för detta. Det ena är helt enkelt underskottet. Det andra skälet är fördelningspolitiken. Detta ger naturligtvis vissa skattekilar. Men det går att rent teoretiskt vända på argumentet. Om skattekilen ökar måste jag arbeta mer för att få in oförändrade inkomster. Det finns olika teoretiska antaganden. Men jag tror att de flesta människor faktiskt arbetar utifrån det man har att utföra på sin arbetsplats. Det är det som är det avgörande, inte om den formella skattesatsen på toppen är si eller så stor. Om det kan vi göra olika bedömningar. Men det är min tro att läkaren inte arbetar mindre om marginalskatten på inkomsterna över 300 000 kr är 60 % än om den är 50 %. Vi kan göra skilda bedömningar där, men de vetenskapliga undersökningar som har gjorts har inte styrkt sambandet att man skulle jobba mer om marginalskatten sänks. Det finns inga sådana entydiga undersökningar.
Herr talman! De flesta ekonomer runt om i världen, även de som utformat OECD-rapporten, är tämligen överens om att höjda marginalskatter på sikt ger en hämmande effekt på ekonomin i ett land. Tydligen håller inte Lars Bäckström med om det. Jag känner faktiskt en del läkare. De två tre stycken som jag har talat med om detta sade faktiskt att när det är höga marginalskatter tar de hellre ledigt. Vad gör de under sin ledighet? Jo, de målar huset, sätter upp vägguttag och gör sådana saker som de egentligen inte kan göra. Men de gör dem ändå; de målar, byter fönster och gör allting sådant. De tar jobben från professionella yrkesgrupper. Det leder bara till att vi får högre arbetslöshet. Höga marginalskatter leder till minskade intäkter för staten. Visst blir det en sådan effekt, Lars
Herr talman! Om formuleringen är ''för höga'' marginalskatter blir effekten negativ. Det är alldels korrekt. Med den formuleringen har man alltid rätt. För höga marginalskatter ger den här effekten. Jag anser att 60 % i marginalskatt för taxerade inkomster på 300 000 inte är för högt. Man skall också veta att den här personen vanligtvis har vissa avdrag som reducerar inkomsten. Det är inte samma 300 000 som utgör personens bruttoinkomst. Den kommer att ligga på en betydligt högre nivå. Det skatteuttaget kan man bära. Vi har faktiskt finansiella problem i det här landet. Vi måste höja en hel del skatter. Vi måste få ökad tillväxt, vi måste göra besparingar. Då klarar man inte av underskotten om man begränsar sig till de här två sakerna. Det krävs också skattehöjningar, det är min insikt. Jag vill att de läggs ut på olika sätt. Det är alldeles riktigt att jag hellre vill lägga dem på kapitalbeskattningen i Sverige, eftersom den internationellt sett är låg. Jag föreslår 60 % vid inkomster på 300 000 kr. Det ger ungefär 6 miljarder. Som jag bedömer det får det räcka med det. Men underskotten är ju på uppemot 200 miljarder. Vi har en statsskuld om enligt Finansdepartementets kalkyler från förra året kan närma sig 2 000 miljarder 1997/98. Då får vi ta in från många olika källor för att få ned underskotten. Det är ren utopi, helt felaktiga tankar, att tro att man kan hämta in underskotten med organisationsbidragens nedskärande. Man kan alltid minska på dem, men det är bara pinsamt att tro att man löser problemen enbart med den typen av marginella besparingar. Fler saker krävs: besparingar, tillväxt och skattehöjningar.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till utskottets hemställan i SkU20. Betänkandet behandlar 25 motioner med 53 yrkanden. Motionsyrkandena kan indelas i fem grupper. 1. Nostalgiska tillbakablickar där socialdemokraterna vill återgå till läget innan den egna regeringen gjorde förändringar. 2. Nostalgiska tillbakablickar där andra vill göra förändringar i förra regeringens beslut. 3. Nostalgiska tillbakablickar på frågor där nuvarande regering och riksdag vidtagit förändringar i strid med oppositionen. 4. Framåtsyftande motioner med förslag som det ligger en hel del i och där utredningsarbete pågår. Eftersom utredningsarbetet startats i syfte att få fram ett bra beslutsunderlag, är det rimligt att motionerna avstyrks i avvaktan på att beredningsarbetet blir färdigt. 5. Motioner om frågor där regeringen har varit så snabb att fatta beslut att motionärerna yrkar på något som regeringen redan har gjort. Herr talman! Jag yrkar avslag på de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2, som Anita Johansson har yrkat bifall till. Jag yrkar också avslag på de meningsyttringar som Lars Bäckström framförde här. Anita Johansson har med utgångspunkt från de socialdemokratiska reservationerna pläderat inte bara mot den nuvarande politiken utan också mot de åtgärder som hennes eget parti i regeringsställning vidtog. Jag skall något kommentera detta med utgångspunkt från de socialdemokratiska reservationerna, och jag skall ge några exempel på en, som jag tycker, egendomlig retorik. regeringens ambitioner att öka det egna kapitalet i företagen för att få fram stabila företag som kan stå starka i kommande ekonomiska fluktuationer så här: ''Den borgerliga politiken drivs av föreställningen att skattesänkningar för passiva kapitalinkomster skall leda till ökad ekonomisk aktivitet.'' Det är närmast spilleffekter av att man vill ha en ordentlig näringspolitik. Anita Johansson var rädd för att det här skulle leda till ett tvåtredjedelssamhälle. Är det inte så, Anita Johansson, att den nuvarande regeringen försöker att avveckla delar av det trefjärdedelssamhälle som finns? 30 % av dem som behöver en arbetslöshetsförsäkring har inte den sedan tidigare. I och med att man har infört en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring får alla den. På barnomsorgsområdet är det likadant. Där är det två tredjedelar som får samhällets stöd. Där vill regeringen medverka till att alla skall få det. Ett annat exempel på den här retoriken är att när regeringen försöker skapa en rimlig balans mellan offentlig och privat konsumtion beskrivs detta av Anita Johansson som att regeringen har en entydigt negativ syn på skatterna. När jag i min ungdom bar vatten -- vi hade ganska långt till brunnen -- bar jag vattnet med ok. Det gick mycket bättre att bära när jag hade ungefär samma vikt i båda hinkarna. På samma sätt behövs det en balans mellan den privata och den offentliga sektorn i samhället om samhället skall fungera. Socialdemokraterna försöker i reservationen framstå som de verkligen goda människorna. Jag citerar ur den socialdemokratiska reservationen: ''Det behövs en offentlig sektor som svarar för väsentliga samhällsfunktioner, för investeringar i den gemensamma infrastrukturen och för generella trygghetssystem.'' Men detta är ju inte, Anita Johansson, någon skiljefråga! Jag är säker på att Anita Johansson inte kan räkna upp fem riksdagsledamöter som skulle stå emot dessa synpunkter. Visst finns det väl en gräns där marginalskatterna får negativa konsekvenser. Varför sänkte annars socialdemokraterna marginalskatterna under sin senaste regeringsperiod från 84 % 1983 till ca 50 % 1991? Var det för att gynna höginkomsttagarna, eller var det därför att man ansåg att höga marginalskatter är skadliga för den ekonomiska utvecklingen? Det har tillsatts en kommitté för utvärdering av skattereformen. Det framskymtar i de socialdemokratiska reservationerna att den komittén tydligen inte arbetat riktigt ordentligt. Man vill ge kommittén en uppmaning att påskynda sitt arbete. Nu vet Anita Johansson exakt hur kommittén har arbetat eftersom hon själv är ledamot av den. Men kommittén har aviserat att den skall ge sin slutrapport 1995. Jag hade visserligen inte tillgång till direktiven, men jag gick tillbaka så långt jag hade fått handlingar. Hela tiden verkar det som att planen har varit att kommittén skall vara färdig med sitt arbete 1995. Det var tydligen den gamla regeringens bedömning. Varför då sparka på den egna regeringen?

Jag har tidigare frågat Anita Johansson om hur kommunerna skall kompenseras för detta, utan att jag fått någon klarhet. Anita Johansson hänvisar till dokument. Där är det inte så lätt att hitta. Lars Bäckström berörde också frågan med påståendet att det inte finns något som heter gratis lunch. I detta sammanhang tog Lars Bäckström upp att även den nuvarande regeringen har dragit in pengar från kommunerna. Det är riktigt, och det gjorde ju också den tidigare regeringen. Denna indragning bör emellertid ses i ljuset av att kommunerna året innan hade ett ganska stort överskott under det att staten som bekant har ett mycket stort underskott. Men jag är -- precis som Lars Bäckström -- oroad inför framtiden. Det är därför som jag ställer frågan till Anita Johansson: Hur tänker ni kompensera kommunerna för denna indragning? Anita Johansson tycker inte om beslutet att kapitalbeskattningen skall sänkas från 30 % till 25 %. Har man varit med om att sänka avdragets värde från 50 % till 30 % är det en logisk följd att man fortsätter litet till. Nuvarande räntenivåer tycks också ge underlag för en sådan fortsättning. Det finns förväntningar om lägre räntor. Sannolikt är det en låg räntenivå som vi behöver för att få fart på ekonomin. Jag tror att en skattesänkning av den här typen skulle medverka till lägre räntor. Anita Johansson frågade mig om inte även en försynt kds-politiker är oroad av de höga boendekostnaderna. Visst är jag det, Anita Johansson. Vi i kds är mycket oroade över dessa. Men låt oss se på effekterna av en skattesänkning. innebär för ett hushåll med 500 000 kr i lån en utgiftsökning med ca 200 kr i månaden. En räntesänkning med 1 % ger samma hushåll en utgiftsminskning med 300 kr i månaden. Om det finns ett samband här, är det åtgärder som bidrar till låg ränta som är gynnsamma för hushållen. I socialdemokraternas reservation 4 om förmögenhetsskatten ryms det dubbla budskap, dels protester mot nödvändiga förändringar som regeringen har genomfört för att stärka näringslivet, dels ett accepterande av att näringslivet och främst småföretagsamheten behöver bättre villkor än vad som gavs under den socialdemokratiska regeringstiden. Bara detta visar att ett regeringsskifte var värdefullt. Men det dubbla budskapet i reservationen är oroande. Och inte blir man lugnare när man läser Lars Bäckströms meningsyttring. Han konstaterar att det finns en betydande samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna när det gäller skattepolitiken. 600 miljoner. Vad innebär detta för företagandet? Jag tycker att Anita Johansson var litet oklar i sin framställning om förmögenhetsskatten när det gäller det arbetande kapitalet. Vad är det som gäller? Är det den syn som Göran Persson ger uttryck för när han talar i TV? Eller är det möjligen så, att Lars Bäckström har fattat saken rätt, att ni är överens? Reservation 9 om dagbarnvårdarna är följdriktig utifrån socialdemokratisk historia på barnomsorgsområdet. Först sade ni nej till allt vad förändringar heter. Men om man ser på historien under en 20-årsperiod har det faktiskt hänt en hel del. Om ni får fundera tillräckligt länge på den här frågan, kommer ni nog att inse att vi har rätt när det gäller dagbarnvårdarna. Herr talman! Peter Kling har avgett nio reservationer, varav han har yrkat bifall till tre. Jag ber att få yrka avslag på reservationerna 7, 8 och 12. De flesta av Peter Klings reservationer berör sakfrågor som är föremål för utredningar eller tangerar utredningar som inte är slutförda. Det gäller beskattning av ränta till barn och ungdom samt beskattning av bilförmån, en fråga som vi behandlade sent i höstas. Vissa kvarstående frågor är föremål för skyndsam beredning inom Finansdepartementet. Det gäller vidare beskattning av lunchförmåner, vilket har utretts av Lantbrukets utredningsinstitut. Peter Kling berörde ju den utredningen här, och den är ännu inte slutbehandlad i regeringen. Olika förslag har framförts om lägre beskattning av hushållstjänster. Det gäller kristdemokraternas Stefan Attefalls och Rose-Marie Frebrans motion om U-skattesedel, vilken skulle medföra lägre skatt på arbete för ungdom. Därmed skulle en hel del arbetslös ungdom kunna få arbete. Karin Pilsäter har ett förslag om att det s.k. ROT-avdraget skall utvidgas till att omfatta andra hushållstjänster än reparation. Dessa förslag är ju föremål för utredning när det gäller förutsättningar för expansion av privat tjänsteproduktion. Peter Kling vill att riksdagen på direkten skall bifalla en motion om avdragsrätt för kostnader för barntillsyn. Samtidigt passar inte galoscherna när det gäller den avdragsrätt som regeringen har föreslagit i fråga om vårdnadsbidraget. Jag tycker att det är bättre att gå på de förslag som är ordentligt utredda av arbetsgrupp och regering. Gå på dem först! Låt utredningen bli klar, så kan vi sannolikt bifalla Peter Klings reservation också på den här punkten. Lars Bäckström sade att vi har stått still, och det känns ju tryggt. Alla Lars Bäckströms meningsfränder runt om i världen befinner sig endera på flykt eller i en kokande kittel. Detta föranledde att Anita Johansson jämförde Lars Bäckström med Sven Dufva. Det finns ju både skillnader och likheter mellan Lars Bäckström och Sven Dufva. Skillnaden ligger på huvudet och likheten ligger i hjärtat -- Sven Dufva hade ett gott hjärta. Lars Bäckström för ett rakt och logiskt resonemang i sin meningsyttring när det gäller grundavdrag och skatteskalan. Det är den rejäla skattehöjarlinjen som gäller, men det finns ett logiskt samband, vilket Anita Johansson borde studera. Jag vill minnas att man när man behandlade skattereformen först hade ett förslag om 55 % marginalskatt. Men så ville man sänka skatten för heltidsarbetande varpå marginalskatten sänktes till 50 %. När ni nu är på väg bort från skattereformen i dessa delar, vore det faktiskt logiskt att ni fullföljde Lars Bäckströms resonemang. Men, Lars Bäckström, det finns vissa hakar i resonemanget. Gruppen människor som har 200 000 i årsinkomst och litet däröver har varit utsatt för rätt rejäla skattehöjningar under dessa två år. Vi tar in inkomster till budgeten på ungefär 1 miljard per dag. Nu tycker Lars Bäckström att vi skall öka intäkterna med ungefär 80 miljoner per dag, vilket motsvarar 8 % höjning. Jämför detta med vad Anita Johansson tillsammans med Lars Bäckström har skrivit i meningsyttringen, att ni reellt är sams om skattepolitiken. Hon vill ju sänka skatten och vidta andra åtgärder som ytterligare försvagar budgeten. Vad är det som gäller? Är det samsyn eller är det skillnader? Jag tycker att Lars Bäckström närmast verkar ha mer gemensamt med regeringens politik på vissa punkter. Lars Bäckström har enligt min mening kloka åsikter och han gör en riktig analys utom på en punkt. I dagens läge kan vi anta skattehöjarlinjen, utan vi måste öka medborgarnas egenansvar för vissa saker. Det gör vi inte genom att höja skatterna utan genom att ge möjlighet för medborgarna att själva ta ansvar för en del saker och att lyfta bort dessa från den offentliga sektorn.
Herr talman! Först av allt skulle jag vilja ha en kommentar av Harry Staaf till Skattebetalarnas förenings kampanj ute på gator och torg samt i tidningar. Det skulle vara roligt att få en sådan kommentar av en kds-skattepolitiker för att höra hur han ser på den kampanj som pågår just nu. Jag är glad över att Harry Staaf är orolig för den offentliga sektorn. Det är verkligen jag också. Sedan Harry Staaf fick något att säga till om i svensk politik och i denna kammare har 100 000 Det är ett väldans tjat om grundavdraget. Jag vill då bara påminna Harry Staaf om att kommunerna genom den s.k. krisuppgörelsen inte fick behålla skatteökningen, vilket vi socialdemokrater ville att de skulle få. Därför har vi nu lagt fram andra förslag i vår motion som stärker kommunerna så att de inte skall avskeda folk i detta lågkonjunkturläge. Jag tycker att Harry Staaf inte bara skall vara bekymrad utan också göra någonting konkret åt alla de framför allt kvinnor som i dag sägs upp i kommuner och landsting. Det hade sett betydligt tjusigare ut, Harry Staaf. Så över till marginalskatten. Vi och Folkpartiet var i den stora skattereformen överens om att sänka marginalskatterna till 50 % och att de flesta inkomsttagarna inte skulle betala någon annan skatt än kommunalskatt. Tänk om detta ändå hade hållit sig -- jag menar då den totala skattereformen. Men som jag sade i mitt anförande hann inte Bo Lundgren mer än krypa in i Finansdepartementet förrän han började att justera i skattereformen, tyvärr. I reformen ingår såväl marginalskatter, kapitalskatter som arvs och gåvoskatter osv. Det var en helhet som vi tillsammans kom överens om i detta hus och som jag, min dumbom, trodde skulle stå sig litet längre än fram till ett eventuellt regeringsskifte. Jag vill säga några ord om kommmittén KUS. Ja, Harry Staaf, jag sitter i den. Men denna kommitté har inte haft det enkelt, eftersom förutsättningarna för reformen, utvärderingar och annat har ändrats snart nog varje vecka. Till detta har Harry Staaf bidragit.

Herr talman! Jag tror att Anita Johansson överdriver när hon säger att 100 000 människor har mist sina arbeten i kommunerna på grund av denna regerings politik. För det första är siffran överdriven. Jag tror att det på årsbasis är fråga om en avveckling i kommunerna som ligger någonstans kring 40 000, men då har 8 000 av dessa överförts till kommunala bolag. Jag tror att Anita Johansson måste justera ner sin siffror högst väsentligt med hänsyn till att en del människor har överförts till kommunal bolagsverksamhet. För det andra har Anita Johansson medverkat till att dra in ganska mycket pengar från kommunerna. Kommunerna har inte anpassat verksamheten efter de indragningar som Anita Johansson var med om att införa. Men så småningom, när det egna kapitalet och soliditeten i kommunerna började att gå ner mot noll, var de tvungna att anpassa sig till de indragningar som skedde under den socialdemokratiska regeringens tid. De flesta friställningar beror på detta. Anita Johansson! Om ni gjorde indragningar för den kommunala sektorn på 5,2 miljarder ett år, så gav vi ju tillbaka 2,5--2,6 miljarder, eftersom grundavdraget inte sänktes som det var tänkt. Den indragning som ligger mellan 2,5 och 5,3 har icke förorsakat neddragningar av antalet anställda i kommunerna. Den arbetslöshet som har drabbat landet på grund av den finanskris och spekulationsvåg som rådde under slutet av 80-talet har i mycket större utsträckning drabbat män än kvinnor. Det visar den reella statistiken. Det är däremot ofrånkomligt att det i kommunerna är kvinnorna som drabbas, eftersom en stor andel anställda i kommunerna utgörs av kvinnor. När det gäller vissa justeringar som har gjorts i skattereformen framförde jag i mitt inledningsanförande kritik mot skattereformen på fyra punkter. En del har förändrats. En del förändringar förutsattes fortsätta också efter skattereformens genomförande medan det i en del fall har gjorts avsteg.
Herr talman! Det hade varit trevligt att få en kommentar av Harry Staaf till Skattebetalarnas förenings kampanj som nu pågår ute i vårt land. Harry Staaf är ju ganska bra på att räkna när det gäller skattetabeller och annat, så han kanske kan korrigera den snedvridna kampanjen mot vår skattepolitik. Det hade varit trevligt att få höra i kammaren i dag. Det är närmare 100 000 människor som har mist sina jobb i kommuner och landsting sedan Harry Staaf kom till denna kammare. Det är bara att konstatera att det nu förs en förhoppningsvis höger--vänster-skattepolitik. Regeringen har med Harry Staafs hjälp sänkt skatten på kapital och förmögenheter med 25 miljarder kronor. Detta är ett faktum. Skatten på produktion har sänkts med Vad har man gjort mer? Man har höjt skatten på arbete som jag var inne på i mitt inledningsanförande. Det är bara att konstatera att det vanliga folket i detta land har fått skattehöjningar. En metallarbetare har fått en skattehöjning med drygt 6 000 kronor, ett sjukvårdsbiträde med 5 600 kronor, osv. Jag kan lova Harry Staaf och den övriga borgerliga majoriteten att jag skall göra allt som står i min makt för att i den kommande valrörelsen tala om för svenska folket vad som skiljer en borgerlig och en socialdemokratisk skattepolitik åt. Det vi står för är rättvisa och solidaritet. Vi skall använda skatterna till att betala en gemensam bra offentlig sektor.
Herr talman! Anita Johansson säger att jag är bra på att räkna. Jag tackar för omdömet och hoppas att det stämmer. Jag vill inte kommentera Skattebetalarnas förenings kampanj så här utan vidare. Låt mig sätta mig ner och göra en beräkning, så skall jag återkomma med en kommentar. Jag försökte räkna på de uppgifter som Anita Johansson levererade här när det gäller sänkningar av skatten på kapital och höjningar av skatten på arbete. Jag får det inte att gå ihop riktigt. Men det beror naturligtvis på hur man definierar dessa begrepp. Anita Johansson har kanske inte någon mer replik, men jag vill ändå ställa en fråga. Vi sänkte arbetsgivaravgifterna. Till vilken kategori räknar Anita Johansson den skattesänkningen? Var det en skattesänkning för rika, en skattesänkning för företagen eller en sänkning av skatten på arbete? Jag har vissa bekymmer med att följa de uppgifter som Socialdemokraterna levererar. Ni är litet diffusa på dessa punkter.
Herr talman! Harry Staaf konstaterade, som han sade, ''enighet'' mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Där har Harry Staaf fel. Det råder inte enighet, men det råder ett mått av samsyn, och det är inte illa. Den samsynen kunde uppstå, när Socialdemokraterna kände sig övergivna genom att Folkpartiet försvann från den skattepolitiska samsynen. Då kom vi närmare varandra. Socialdemokraterna har ändrat sin politik på några punkter, och vi har ändrat vår politik på några punkter, men enighet råder inte. Vi har en starkare fördelningsprofil och miljöprofil. När det gäller förmögenhetsskatten finns det en skillnad. Jag och Vänsterpartiet säger att förmögenhetsskatten på arbetande kapital var ett betydande problem. Den skatten vill vi inte ha tillbaka. Men förmögenhetsskatten består inte enbart av skatt på företag. Alla förmögna personer är inte företagare. Det konstateras i den promemoria som har debatterats här i dag. Det är basbreddningar som vi framför allt vill ha. Vi vill också återställa de skalor som gällde före skattesänkningarna. Det handlar om en återställning snarare än en höjning. Men det beror naturligtvis litet grand på vilket perspektiv som man väljer. Harry Staaf frågade om man kunde höja skatten i Sverige. Ja, man måste höja skatten i Sverige. Det är min poäng. Detta vet Kristdemokraternas ledning. Detta vet Moderaternas ledning. Detta vet finansens tjänstemän. Man måste höja skatten. Statsrådet Lundgren går runt i kammaren och skakar på huvudet, men vi får diskutera detta senare med ord i stället för med huvudrörelser. Skattehöjningen är ett objektivt faktum som jag kan bevisa i senare repliker. 1993 hög eller låg i Sverige internationellt sett? Jag säger att den var låg. Var skatten på företag 1993 hög eller låg internationellt sett? Jag säger att den var låg. Var skatten på arbete 1993 hög eller låg internationellt sett? Jag säger att den var hög. Det erkänner jag. Det är problematiskt att höja den. Men endast på det sättet och genom indirekta skatter kan man snabbt få skatteinkomster. Momsen går enligt min mening inte att höja över 25-procentsnivån. Om man vill öka utgifterna för att trygga kommunerna och den sociala välfärden, måste man ta in skatt någonstans. Då återstår bara skatten på arbetsinkomster. Därför har vi valt denna metod. Vi tror inte att man kan finansiera utgifter med skattesänkningar eller dynamiska effekter, vilket andra partier i denna kammare tror.
Herr talman! Om Lars Bäckström slår upp s. 30 i skatteutskottets betänkande, kan han i sin egen meningsyttring under rubriken Allmänt läsa följande: ''Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i grunden finns en betydande samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna när det gäller skattepolitiken.'' Nu säger Lars Bäckström att detta beror på att Socialdemokraterna har närmat sig Vänstern och har övergivit vissa saker som det hade kommit överens med Folkpartiet om. Lars Bäckström har en gång sagt att Vänsterpartiet i ett visst skede gärna öste fotogen på inflationsbrasan. Är det en återgång till detta som Vänsterpartiet är ute efter? När det gäller förmögenhetsskatten samt arvs och gåvoskatten kan man naturligtvis tala om en basbreddning. Men pengarna måste ju ändå levereras in från samma objekt i stort sett. Om man får en bredare bas, kan man ha en lägre procentsats, men kapitalet måste levereras in. I den mån det utgör avtappning från företag, skadar det företagsamheten i Sverige. Nu är Lars Bäckström klar och redig på denna punkt. Han säger att vi inte skall ha förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Även på denna punkt är Lars Bäckström klarare än vissa andra. Jag hoppas att ni har en samsyn med Lars Bäckström frågade mig om kapitalskatten i Sverige är hög eller låg i förhållande till andra länder. Det beror på om man jämför nominell skatt eller verklig skatt. Nu är Sverige på väg -- får vi hoppas -- in i Europeiska unionen. Har vi låga kapitalskatter i förhållande till Europeiska unionen, får vi en möjlighet att justera skatterna. Men vi kan inte föra en egen politik på detta område. Vi måste anpassa kapitalskatten till
Herr talman! Jag fick ett indirekt svar av Harry Sverige internationellt sett är låg. Det är bra, för så är det. Det är en skatt som vi kan höja. Men framför allt skall vi låta bli att sänka den. Det är min poäng. Vi har inte råd att sänka den, vilket ni kristdemokrater vill göra, för då får vi inte resurser till det vi vill göra i samhället. Harry Staaf sade att man hade dragit in en del när man tillträdde men att kommunerna då hade det gott ställt finansiellt. Men om ni ansåg att kommunerna hade det gott ställt, varför lät ni dem då behålla de 4 miljarder som de fick genom sänkningen av grundavdraget under ett år? Det är obegripligt. Harry Staaf har rätt i att kommunerna just det året hade det hyfsat ställt. Men de går långsiktigt in i en dålig ekonomi. Därför behöver de en uthållig förstärkning. Tillfälliga förstärkningar är faktiskt inte vad kommunerna behöver, utan en uthållig förstärkning under 90-talet. Kommunerna har avskedat 100 000 personer. Det är faktiskt så: 37 000 förra året, 41 000 förförra året och resten dessförinnan. Kommunerna har avskedat för att möta sina strukturella ekonomiska problem. Därför vill vi förstärka kommunerna med 5 miljarder, så att Harry Staaf slipper sitta och bläddra i Expressen och läsa om krisen på dagis och slipper sitta och bläddra i Aftonbladet och läsa om krisen i skolorna och så att Jerzy Einhorn kan möta de vård och hjälpsökande på sjukhusen och säga att vi kristdemokrater har fått fram resurser till sjukvården. Jag tror vi är överens i grunden. Ert problem sitter till höger om mig här i kammaren, nämligen Moderata samlingspartiet. Satsa kraft på denna fråga, Harry Staaf, internt i varje fall, så blir det lättare att föra kammardebatten. Vi har föreslagit de skattehöjningar som behövs för att sanera Sveriges ekonomi och för att skapa resurser till att bekämpa arbetslösheten. Dessutom behövs besparingar och tillväxt. Då kan vi få ett folk i arbete och statsfinanser i balans.
Herr talman! Lars Bäckström bör när det gäller kapitalbeskattningen observera att vi under 80 talets senare hälft ägnade oss åt en kapitalexport från detta land på 250 miljarder kronor utan ett motsvarande sparande. Detta gör att vi nu måste föra en kapitalskattepolitik som gör att kapitalet återvänder till Sverige. Sedan tyckte jag mig nog i Lars Bäckströms siffror om de friställda i kommunerna få bekräftelsen på att det är bruttosiffror som man använder. Man har inte räknat med de människor som överförs till de kommunala bolagen. Det är rätt, Lars Bäckström, att också jag är bekymrad för kommunernas framtida finansiering. Det vi då gjorde var rätt, och det höll Lars Bäckström med mig om. Då hade kommunerna ett hyfsat överskott. Sedan lade vi tillbaka dessa pengar nästa år. Då fanns inte detta överskott. Min förhoppning är att regeringen kommer att titta på dessa frågor och återkomma i kompletteringspropositionen. Jag kan inte lova Lars Bäckström något om detta. Men jag tror att vi måste ha en fördjupad analys om den kommunala ekonomin. Samtidigt måste vi också ha en fördjupad analys av vad kommunerna verkligen skall syssla med och vad den privata sektorn själv kan ordna och sköta utan att man finansierar det via skatten.
Herr talman! Jag skall svara Harry Staaf angående det avdrag som jag har reserverat mig för. Maud Ekendahl säger i sin motion att hon vill ha ett avdrag för kostnader för tjänster i hemmet. Det gäller inte bara barnpassning, Harry Staaf, utan det handlar om tjänster i hemmet över huvud taget. Vi i Ny demokrati har sagt att vi vill ha ett egnahems-ROT-avdrag. Det är likadant med detta. Vi skulle vilja att man kan göra ett avdrag i deklarationen för tjänster i hemmet, om man nu vill ha en sådan tjänst. Sedan till förslaget om vårdnadsbidrag som Harry Staaf och regeringen har lagt fram. Ni vill ha skatt på de 2 000 kr som man skall dela ut. Det vill inte vi i Ny demokrati ha. Det ligger visserligen ett avdrag också i detta. Men det avdraget är kopplat till vårdnadsbidraget, som det föreslås i propositionen. Som jag förut har sagt vill Ny demokrati ha ett rejält vårdnadsbidrag på 8 000 kr första året, 6 000 Men det skall inte vara beskattat. Det är därför vi säger nej till detta, Harry Staaf. Det är också därför som jag här vill påvisa att denna motion från Maud Ekendahl inte bara rör barnpassning. Det gäller tjänster i hemmet rent allmänt. Det är en viss skillnad mellan detta. Det tycker åtminstone vi i Ny demokrati.
Herr talman! Peter Klings uppgifter är korrekta. Motionen rör mer än barntillsyn i hemmet. Men det resonemang som finns i motionen poängterar ganska starkt just den sidan. Jag tror att det är riktigt att vi skall öppna för möjligheter på detta område. Men frågan bör utredas ordentligt. Jag har fattat Ny demokratis politik så, att man vill ge familjen större valfrihet när det gäller barnomsorgen. I politiskt arbete kan man inte alltid nå det absolut bästa med en enda gång. Man får ta till de små stegens politik för att så småningom förverkliga vad man är ute efter. Det vårdnadsbidrag som regeringen har föreslagit är inte i den storleksordning som kristdemokraterna har velat ha. Men i rådande situation anser vi att det är en hyfsad kompromiss. Om nydemokraterna menar allvar med att de vill stärka familjens ställning gentemot staten vore det naturligt att de tar det första steget. Men i stället har ni i två utskott, där man yttrat sig över vårdnadsbidraget, förenat er med det parti som vill ha en centralstyrning av familjen.
Herr talman! Nu tycker jag faktiskt att Harry Staaf gått litet för långt. Han säger att vi har förenat oss med Socialdemokraterna och vill ha en centralstyrning av familjepolitiken. Vi kan vara överens om en sak. Ny demokrati har yrkat avslag på beskattningen av vårdnadsbidraget. Det har vi gjort. Vi har gemensamt med Där har vi samma åsikt. Vi tycker att propositionen är värdelös. Men vi har skilda motiveringar till detta. Socialdemokraterna vill att man skall styra barnfamiljerna, som Harry Staaf mycket riktigt säger, medan Ny demokrati vill ha fullständig valfrihet för familjerna. Det är litet skillnad det, Vi vill ge ett ordentligt vårdnadsbidrag på 8 000 kr i månaden för familjerna när de har barn upp till ett års ålder, och det skall vara skattefritt. Sedan vill vi ge 6 000 kr andra året, och tredje, fjärde, femte och sjätte året får de 4 000 kr i månaden skattefritt. Nu kommer det bästa av allt som Ny demokrati har i det paket som vi har lagt fram om familjepolitiken: Vi sparar dessutom 20 miljarder kronor. Jag tror att t.o.m. Lars Bäckström skulle tycka att det var bra om man fick en sådan besparing i statens budget.
Herr talman! Om man får styra och ställa precis som man vill, får rita vid sitt ritbord, skriva skisser vid sitt skrivbord och vara alldeles ensam, bör man kunna skapa relativt hyggliga och goda förslag. Men jag är inte säker på att jag skulle kunna klara av att göra goda förslag för hela samhället. Samhället går framåt genom dialog mellan olika människor som tillför olika kunskaper. Då måste man göra kompromisser. Nydemokraterna har nu ett i sina egna ögon bättre förslag, och det accepteras inte. Ni gör det ställningstagandet. Jag menar inte att ni har samma utgångspunkt, men det är avslaget som kommer att beröra människorna. Det är avslaget som gör att människorna inte kommer att få något vårdnadsbidrag, och det berör människorna. Det hjälper inte med de fina luftslott som ni har byggt upp. På valdagen kommer ni att få stå till svars för detta. Jag kan berätta en liten historia för Peter Kling. När Alf Svensson var invald i riksdagen 1985--1988 var vi i kds ur miljösynpunkt för höjda bensinskatter, men vi tyckte att man skulle göra en utjämning i Norrland, och det motionerade vi om. Vi fick inte igenom denna utjämning i Norrland, och då röstade vi emot bensinskattehöjningen. Vilket liv det blev bland våra medlemmar och väljare över detta! De kunde inte se någon konsekvens i det beslutet. Tänk på det, Peter Kling!

Herr talman! Först av allt tycker jag att det är glädjande att Bo Lundgren är här i kammaren när vi har en skattedebatt. Han skall ha en liten stjärna för det i protokollet. Det gläder mig också att Bo Lundgren är bekymrad över arbetslösheten. Jag säger som jag sade till Harry Staaf: Tänk om det också hade kunnat leda till något konkret från regeringen! Vi har i dag 700 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden, Bo Lundgren. Arbetslösheten har en omfattning som ingen i den här kammaren tidigare har upplevt. Vi socialdemokrater har här, kanske inte just på skatteutskottets men på åtskilliga andra utskotts områden, väckt motioner som hade kunnat bifallas i denna kammare och som skulle ha gjort att åtminstone ett par eller tre hundra tusen människor färre hade varit arbetslösa, om förslagen hade gått igenom. Jag hade verkligen önskat att det hade varit en gemensam grundsyn i denna kammare när det gäller att få folk i arbete. Jag tycker nämligen att det är den viktigaste frågan. Jag kan mot den bakgrunden inte begripa hur Bo Lundgren från denna talarstol kan säga att vi socialdemokrater bidrar till arbetslösheten. Det är faktiskt tvärtom. Jag tycker att regeringen inte är speciellt intresserad av att underlätta för företag och företagare. Det är aktieägarna som ligger regeringen varmast om hjärtat. Även företagarnas företrädare inser nu att det behövs en ny skattepolitik för att det skall bli ett bra företagsklimat i vårt land. Jag har studerat en skrift av Jan Södersten, där denne liksom vi socialdemokrater påstår att en låg aktiebeskattning inte verkar underlättande för företagsamheten. Också vi vill vara med om att skapa riktiga jobb i vårt land, och om något parti har stått för det under årtionden är det vi socialdemokrater. Det är sedan Anne Wibble och Bo Lundgren kom till Finansdepartementet som arbetslösheten har blivit katastrofal i vårt land. Det vore glädjande om Bo Lundgren kunde ta arbetslösheten på allvar och se till att människor kom i arbete i stället för att passivt ta emot arbetslöshetsunderstöd. Det skulle jag vara tacksam för. Vårt förslag om direktavskrivning sänker faktiskt skatten för företagarna med 5 miljarder kronor detta budgetår och med 7 miljarder kronor nästa budgetår. Detta har företagarna tack och lov begripit, och vi kommer att gå ut i valrörelsen med vårt förslag.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

Herr talman! Först vill jag påminna Bo Lundgren om något som han säkert vet, att småföretagarnas ordförande Carl-Johan Westholm kraftigt har kritiserat regeringens företagsbeskattning. Så är det. Det vi har sagt i vårt förslag är att det skall vara inkomstneutralt i förhållande till regeringens företagspolitik. Men jag tänkte återgå litet grand till inkomstbeskattningen. Jag tycker nämligen att det är den stora och viktiga frågan. Det går att sänka skatterna om bara viljan finns, sade moderaterna på 1991 års valaffischer, och det stod väl Bo Lundgren bakom. När valperioden nu snart har gått till ända och vi summerar vad som har hänt för vanliga löntagare i skattepolitiken -- jag var inne på det för en stund sedan -- finner vi att en metallarbetare har förlorat över 6 000 kr och ett sjukvårdsbiträde över 5 000. Det är klart att vi borde ha kunnat räkna ut att det inte var de människorna som Bo Lundgren och Calle Bildt ville sänka skatten för, utan det var ju att höja skatten för dem. Nej, i stället har de borgerliga, precis som man kanske kunde ana, givit bl.a. aktieägare mycket stora skattelättnader. Det är här som kampen kommer att stå i valrörelsen, det lovar jag Bo

Herr talman! Statsrådet Lundgren sade att vi behöver nya jobb, att vi behöver en bra ekonomisk miljö, och statsrådet trodde att det kunde t.o.m. Bäckström förstå. Statsrådet gör en helt korrekt bedömning. Jag delar denna uppfattning helt och hållet. Men jag vill säga en annan sak till statsrådet. Det är riktigt att vi behöver nya jobb, och ju fler gamla jobb som vi förlorar, desto fler nya behöver vi. Det håller statsrådet säkert med om. En väldigt dum åtgärd just nu är att ta bort jobben i kommunsektorn, för då måste man skapa väldigt många nya jobb väldigt fort. Därför är er politik mot kommunsektorn dålig. Man får betala för att människor inte skall arbeta, och man får sämre service. Det borde statsrådet hålla med mig om. Nu är jag inte så säker på att statsrådet kommer att göra det, men det är en annan sak. Sedan fick inte jag frågan om hur många jobb det ger med höjd skatt på företag, men jag vill ändå vara så fräck att jag svarar på frågan, för den kan jag besvara. Höjd skatt på företag, herr talman, ger inga nya jobb. Höjd skatt på företag minskar antalet jobb, det är min tro. Men höjd skatt ger över huvud taget inga nya jobb någon gång. Skatter är inte till för att få fler människor sysselsatta. Tror man det, har man totalt missförstått skattepolitikens syfte. Skatter har man för att få inkomster till att finansiera sina utgifter. Det är en bisarr uppfattning att man har skatter för att få fler jobb. Nu skall jag inte ta till starka ord, men om man trodde att det var därför man har skatter, vore det närmast tragiskt. Skatter är till för att finansiera välfärdssystemen och statliga och kommunala utgifter. Statsrådet Lundgren nämnde i sitt passionerade anförande ett stort samhällsproblem, arbetslösheten. Det är bra att moderater talar arbetslöshet, men det andra stora problemet, budgetunderskottet, nämnde statsrådet över huvud taget inte, trots att budgetunderskottet formligen har exploderat. Det är därför, Bo Lundgren, som skatterna måste upp. Då säger jag att det finns tre större skatteområden: inkomstbeskattningen, kapitalbeskattningen och de indirekta skatterna. Vi har väldigt höga indirekta skatter i Sverige. Statsrådet Lundgren vill inte höja dem. Vi har väldigt höga skatter på arbete. Utrymmet för att höja skatten på arbete är begränsat, men det finns ett visst utrymme. Därför föreslår vi höjd statsskatt med 5 % och med 30 % i skiktet inkomster över 300 000 kr. Det är besvärliga avvägningar, men framför allt kan man höja inkomstskatten genom basbreddningar och genom att ta bort avdrag. Och så finns det kapital och företagsbeskattning. Där ligger vi lågt internationellt sett, och då är det där vi får höja upp när vi behöver mer skatteinkomster.

Herr talman! Givetvis ger inte en skattehöjning på ett företag en positiv sysselsättningseffekt direkt -- vi är helt överens om det. Men det är inte företagets skattesituation som avgör hur många man anställer -- det är företagets möjligheter att sälja en god produkt med vinst. De avgör hur många man anställer och inte skatten isolerat. Det är den förblindningen på skattesidan som leder fel när man ser på företagens situation. Vad som skiljer mellan Bo Lundgrens och min syn på budgetsaneringen är inte frågan om man måste spara -- på den punkten är vi överens. Vi är också överens om att man måste ha tillväxt. Vi är oense om skattesidan -- jag anser att skatten måste höjas. Bo Lundgren är faktiskt oense med mig och sitt eget departements tjänstemän. Jag satt i går kväll och läste skriften Budgetunderskott -- hur farliga är de?, som är undertecknad Rosenbad den 23 november av Ingemar Hansson. Han är finansråd, och han säger: För att vi skall komma till rätta med situationen krävs i princip två saker: ett långtgående ambitiöst program för att genomföra regeländringar, förbättra den offentliga sektorns finansiering på medellång sikt, dra ned utgifter ''och höja skatterna''. Och så, säger Ingemar Hansson, krävs det också en hygglig ekonomisk tillväxt. -- Ingemar Hansson och jag har exakt samma syn i denna fråga. På s. 58 fortsätter Ingemar Hansson: Av dessa skäl kan vi inte bara förlita oss på hög tillväxt. Vi måste också öka inkomster. Han citerar där regeringen -- ni har ju själva föreslagit skattehöjningar i er Nathalieplan. Ni försöker bara retorisktagitatoriskt dölja den skatteskärpning som behövs för att klara budgetunderskotten. Vi är faktiskt i grunden överens, men Bo Lundgren försöker dölja detta. Detta är kanske inte hjärtats övertygelse hos Bo Lundgren, men han har väl blivit övertygad av sina tjänstemän. Men sedan säger jag att vi får lägga ut dessa skattehöjningar där de ger minst problem för sysselsättningen. Det är på kapitalsidan och på lång sikt på företagssidan -- där har vi låga skatter. Bo Lundgren sade att hela Sverige inte skall bli ett nytt Uddevalla. Jag är från Uddevalla, statsrådet! Jag kan intyga att det inte vore bra. Jag har varit på ett möte i Folkets hus i Uddevalla som var fyllt av arbetslösa som var rädda att få ännu större försämringar av sin a-kasseersättning. Varför? Jo, på grund av budgetunderskotten. På grund av att man inte har tillräckliga skatteinkomster drar man nu ned och säger att vi inte skall jäklas med företagen. Nej, men vi skall väl inte jäklas med de arbetslösa heller? Man skall väl inte jäklas med dem som står på verkstadsgolvet i produktionen genom att försämra de fackliga rättigheterna, genom att dra ned satsningarna på utbildning? Alla sådana åtgärder slår sönder den produktiva verksamheten på verkstadsgolven. Man försöker då bygga välfärd i konflikt med löntagarna. Det är inte uthålligt att bara vara vän med en sida i politiken -- företagarna.

Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren nämnde att man skall sänka skatten på aktier, förmögenhetsbeskattningen, arvs och gåvoskatter, osv. Det tycker vi i Ny demokrati är bra, liksom att kapitalbeskattningen sänks. Men till skillnad från regeringen vill vi inte höja skatten för låginkomsttagare. Vi vill t.ex. inte höja punktskatter som drabbar dem, bl.a. bensinskatten. Vi vill i stället göra kraftiga besparingar i budgeten. Bo Lundgren ironiserade i sitt anförande litet grand över Ny demokratis syn på politiken. Han tyckte att den var lättvindig. Det gällde bl.a. familjepolitiken, som vi säger innebär en besparing på 20 miljarder och ger full frihet för familjerna. Vi har suttit och räknat ut detta för hand. Det roliga är att Finansdepartementet har kört materialet i sina simulatorer och fått fram samma siffror, nämligen att Ny demokratis familjepolitik ger en besparing på 20 miljarder i budgeten. Jag vill påstå att vi har samma syn på den ekonomiska politiken som OECD-länderna. Man skulle kunna skriva Ny demokrati på sista bladet i den rapporten. Det är vår ekonomiska politik. OECD-länderna har precis samma inställning som vi. Man skulle kunna skriva Ny demokrati på sista bladet av Assar Lindbecks rapport med 113 punkter. Vi har samma ekonomiska inställning som han, Bo Lundgren. Tycker Bo Lundgren att det är en lättvindig och flyktig politik, må det vara upp till Bo Lundgren. Vi har i alla fall samma inställning som dessa två nämnda. Bo Lundgren talar också om att skapa riktiga jobb. Bo Lundgren sitter i en regering som har infört GAS. Det gynnar bara ekonomiskt redan starka företag, som ändå skulle kunna anställa folk. Regeringen har ändrat alltför litet i LAS-lagarna. Ny demokrati menar att först-in-sist-ut-lagen inte skall behöva gälla för företag med upp till 25 anställda. Regeringen har infört ALU, som tar bort riktiga jobb och som är en konstgjord andning. Bo Lundgrens resonemang är därför litet av en dubbelmoral.

Herr talman! Bo Lundgren vet mycket väl var den besparing om 20 miljarder som vi gör ligger. Ett barn kostar ungefär 87 000 kr per år i barnomsorg. Med vårt förslag skulle det bli fritt för var och en att driva barnomsorg, och då skulle kostnaden kunna minska till 40 000--50 000 kr per år och barn. Det är där vi gör besparingen, dvs. vi inför full konkurrens.

Herr talman! Jag var egentligen inte anmäld till denna debatt, och jag har verkligen inga större ambitioner att förlänga den. Anita Johansson gjorde här några mycket kraftiga angrepp på skattereformen, angrepp som faller tillbaka på Folkpartiet, och hon förebrådde sig själv för att ha varit en dumbom då hon trodde på skattereformen. Jag förstår egentligen inte riktigt detta, och jag tycker inte att Anita Johansson skulle ha behövt försätta sig i den situationen. Om hon hade velat förhindra att hon här skulle framstå som en dumbom, kunde hon ju redan från början ha slagit vakt om grundbultarna i skattereformen, t.ex. den enhetliga momssatsen, i stället för att gå ifrån den. Hon kunde i sitt parti ha medverkat till att genomföra en egenföretagarskattereform, som vi var överens om, i stället för att i flera år förhala den och t.o.m. fortsätta att sätta sig emot dess genomförande här på slutet. Det är alltså inte jag som kallar Anita Johansson för dumbom, men jag tycker att det var dumt att inte genomföra en förändring i skattesystemet som hade kunnat medverka till en bättre sysselsättningssituation. Även på den punkten vill jag, herr talman, passa på att korrigera Anita Johansson. Svårigheterna för industrin började inte när Bo Lundgren och Anne Wibble marscherade in i kanslihuset. Under de tre kvartal som hade föregått denna inmarsch, hade det i mitt eget hemlän varslats 4 000 människor, huvudsakligen inom industrin. 4 000 varsel hade lagts. Om jag skall sätta detta litet grand i sitt sammanhang kan jag nämna att Eskilstunas största arbetsplats vid det tillfället hade kanske 1 000 Wibble och Bo Lundgren marscherade in i kanslihuset motsvarade alltså fyra sådana arbetsplatser. Den slakten på industrijobb, den lavinen, hade vid det tillfället redan satts i gång. Alltså fanns det för oss när vi tog över verkligt starka skäl att försöka återställa detta för att förändra den tingens ordning som hade lett till detta. Det var därför vi började med att avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre företag, som hade funnits tidigare. Det var därför vi fortsatte med att avskaffa dubbelbeskattningen. Det var därför vi gjorde förändringar i kapitalbeskattningen, vilket inte är någon nyhet -- det tog jag upp redan under arbetet med skattereformen. I den utfrågning vi hade innan vi genomförde skattereformen ställde jag faktiskt en fråga om detta till Erik Åsbrink -- Anita Johansson kan gå tillbaka i protokollen och läsa hans svar. Det framgår där helt klart att inte ens Erik Åsbrink trodde att kapitalbeskattningen skulle komma att stå sig. Han sade att det var något oerhört känsligt som vi skulle komma att följa också i fortsättningen. Hade ni fortfarande velat slå vakt om skattereformen, hade ni också kunnat avstå från det ni gör i och med dagens betänkande, nämligen att ge er på den absoluta grundbulten, förutsättningen för att det över huvud taget skulle bli en skattereform, nämligen begränsningen av marginalskatten till 50 %. Vi satte den till hälften, därför att hälften är hälften. 52 % kan man ändra till 53 %. Det finns liksom ingen logisk argumentation emot en höjning av marginalskatten till 53 eller 54 %, om den väl ligger på 52 %, men hälften är hälften. Därför var det en överenskommelse mellan våra partier. Den absolut sista grundbulten ger ni er på i dag.
Herr talman! Jag sade att det kanske var dumt av mig att tro att skattereformen skulle hålla. Jag trodde att den skulle hålla därför att det fanns en ganska bred parlamentarisk majoritet för den -- vi socialdemokrater tillsammans med Folkpartiet. Jag trodde därför att skattereformen skulle stå sig ett antal år. Men inte minst Kjell Johansson har ju varit med om att på punkt efter punkt rafsa sönder skattereformen. Jag är medveten om att det vid detta tillfälle var lågkonjunktur i landet och i världen -- Kjell Johansson talar om 4 000 varslade jobb i sitt eget län. Men Folkpartiet och Kjell Johansson hade ju då kunnat vara med om att dämpa lågkonjunkturens effekter genom att bl.a. gå med på av oss föreslagna investeringar, i stället för att vara med om att se till att det som nu blir aktieägare och andra som gynnas. Att vi nu föreslår en statsskatt på 25 %, med 5 % i värnskatt, som det populärt heter, beror ju på att ekonomin är som den är. Vi vill använda dessa pengar för att få folk i sysselsättning. Det är det som är skillnaden mellan Kjell Johansson och mig.
Herr talman! Förmögenhetsbeskattningen, som vi har ändrat på, ingick över huvud taget inte i skattereformen. Jag har nyss relaterat att jag redan under beredningen av detta ärende tog upp frågan om kapitalbeskattningen i en utfrågning. Vi hade den också uppe i förberedande diskussioner när vi utarbetade skattereformen. Men vi insåg att om vi skulle ha drivit frågan att dubbelbeskattning på aktier skall tas bort, hade det aldrig blivit någon skattereform. Därför hamnade den frågan utanför. Någon utfästelse om att vi i Folkpartiet aldrig någonsin skulle kunna tänka oss att ta upp denna fråga har över huvud taget inte gjorts. Egenföretagararbeskattningen har jag redan berört. Vi var överens om att genomföra den, och det är det som nu har skett. Förändringar har inte gjorts för att ge kapitalägare eller andra förmögna personer mera pengar. Vi tror inte att de har några stora bekymmer i Sverige i dag. Varenda förändring är gjord för att skapa arbete till alla dem som nu går utan jobb i Sverige.

Herr talman! Vi diskuterar i dag inkomstbeskattningen. Det aktuella betänkandet från skatteutskottet behandlar ett antal motioner om inkomstbeskattningen. Bo Lundgren har valt att i stället föra en debatt om företagsbeskattningen. Ett betänkande i det ämnet kommer att föreläggas kammaren om drygt en månad. Eftersom Bo Lundgren kommer med ett antal påståenden rakt ut i luften om företagsbeskattningen tar jag mig friheten att kommentera dem. Socialdemokraternas förslag till företagsbeskattning skiljer sig från den moderata politiken på tre punkter. Det gäller bolagsskattesatsen och direktavskrivningar för investeringar. Dessutom önskar vi behålla det s.k. Annellavdraget, dvs. att man gör inskränkningar i dubbelbeskattningen inne i företaget för att pengarna skall stanna i företaget och arbeta där. Vårt förslag gynnar direktinvesteringar. Det borgerliga förslaget gynnar aktieägarna. Det finns inga som helst garantier, Bo Lundgren, för att förslaget om slopad utdelningsskatt och halverad reavinstskatt skall leda till några extra jobb. Om man däremot gör så att skattesänkningarna direkt gynnar investeringar finns det sådana garantier. Regeringens förslag gynnar dem som har många aktier. Regeringens förslag gynnar t.ex. de mångmiljonärer som sitter i regeringen. De får skattesänkningar på hundratusentals och kanske t.o.m. miljoner kronor. Regeringens förslag gynnar verkställande direktören för Hennes & Mauritz som får en skattesänkning på 40--50 miljoner kronor. Detta är regeringens politik. Man gynnar kapitalägarna och klämmer åt de vanliga löntagarna genom kraftiga skattehöjningar, precis som Anita Johansson har berättat om här tidigare. Vårt förslag innebär en skattesänkning för företagen, företagandet och investeringar på cirka fem miljarder kronor. fr.o.m. 1996, vilket Bo Lundgren talar så varmt om, har vi i vår motion klart och tydligt sagt ifrån att vi vill ha ett system som är neutralt i förhållande till regeringens förslag. Vårt förslag innebär ingen försämring för företagandet. Det är en viktig distinktion. Sedan kom Bo Lundgren in på sin gamla käpphäst om dubbelbeskattning och frågar varför vi vill ha kvar dubbelbeskattningen för aktiebolag men inte för handelsbolag. Frågan är för det första felaktigt ställd. Vi vill inte ha kvar en fullständig dubbelbeskattning av aktiebolagen. Vi vill behålla Annellavdraget som reducerar dubbelbeskattningen och alltid har gjort det. När vi en gång i tiden genomförde skatteöverenskommelsen tillsammans med Folkpartiet var vi för det andra helt överens om att beskattningen av egenföretagare och handelsbolag skulle ses över när vi fick tid. Vi tillsatte en utredning. Det kommer nu ett förslag till ändringar som berör egenföretagare och handelsbolag. Det är inte som Kjell Johansson påstår att vi gick emot det. Vi ställde upp på den ändringen, eftersom det helt enkelt inte fanns något förslag som var bättre. Vi ansåg att det var det bästa tänkbara förslaget för att egenföretagarna skulle få samma situation som aktiebolagen. Därför ställde vi upp. Men vi sade också -- i det avseendet var vi oeniga, Bo Lundgren -- att detta förslag är behäftat med stora brister. Vi var inte ensamma om att tycka det. På den punkten fick vi stöd av lagrådet som riktade mycket kraftig kritik mot utformningen av förslaget. Vi sade också att vi för allt i världen inte skall stoppa undan den här frågan. Låt oss se på den vidare. Låt oss utvärdera den. På den punkten var vi oense. Den borgerliga majoriteten gick emot oss. Man ville inte utvärdera effekterna av förslaget om egenföretagarna. Jag skulle vilja fråga Bo Lundgren vad ni vill dölja. Varför är ni så rädda för att utvärdera denna reform? Carl-Johan Westholm helt förödande kritik mot regeringens förslag om företagsbeskattning när det gäller den väsentliga delen om hur man skall ta bort dubbelbeskattningen. Westholm ställer till hundra procent upp på vårt förslag att dubbelbeskattningen skall slopas inne i företagen.